Herr talman! Jag undrar om förhistorien till det här egentligen förtjänar att hållas vid liv i folks minne. Jag tror knappast det. Hade inte herr Lidgard i sitt nit rest sig upp och begärt återförvisning av ärendet i en bagatellfråga, hade vi sluppit ifrån denna diskussion. Vi kan ju inte göra något åt riksdagens arbetsformer, eftersom det i riksdagsordningen är föreskrivet hur vi skall handla. Jag vill bara till Per Petersson säga att jag inte tror att vi tjänar någonting på att fortsätta debatten om vem som bar skulden. Jag har i mitt inlägg avstått från att gå in på vår säkerhetsoch försvarspolitik — den får vi möjlighet att återkomma till — utan har bara velat anknyta till den proposition som föreligger och där vi har att behandla ramarna för försvaret. Jag vill inte göra anmärkningar mot dem som tar tillfället i akt att här ta upp en försvarsdiskussion — det må man ha rätt att göra — men själv avstår jag från att gå in i den debatten. Däremot vill jag gärna säga till Per Petersson, med anledning av det han slutade med att säga, att det ju ständigt, ja, under så lång tid som jag har erfarenhet av i mitt riksdagsarbete, har funnits differenser mellan vad moderaterna — det tidigare högerpartiet — velat ge åt det militära försvaret och vad vi från socialdemokratiskt håll har velat ge. Det har också varit skillnader mellan moderaterna, folkpartiet och centern i de här frågorna. Man skulle kunna uttrycka det så, att de 300 miljoner som man nu tar bort gör att man kanske kan tala om en försvarspolitik som, om den skulle fortsätta på den nivån, närmast skulle svara mot en linje som centern och folkpartiet har företrätt tidigare. Stabiliteten i planeringen vill vi inte gå ifrån. Jag är i verkligheten tvärtemot mycket angelägen att bevara den. Det är också av det skälet som jag varnar för att börja laborera med helt nya principer när det gäller de tal som vi skall lägga till grund för vårt agerande. Sådant handlande tycker jag är allvarligt, och jag undrar om det inte finns anledning också för andra att fundera över om man inte då har frångått principerna i det hittillsvarande planeringssystemet.

Herr talman! Jag instämmer gärna med Per Petersson när han säger att det säkerhetspolitiska läget har försämrats och att spänningarna internationellt har ökat på ett mycket oroväckande sätt under de senaste åren. Jag har inte alls någon skiljaktig bedömning när det gäller de sakerna. Men, Per Petersson, det hjälper inte om vi satsar ytterligare några miljoner eller t.o.m. någon extra miljard på det svenska försvaret i ljuset av det försämrade internationella läget. Det förbättrar inte vår säkerhetspolitiska situation. Det var det som jag ville försöka att — för vilken gång i ordningen vet jag inte — påpeka i mitt första inlägg. Så länge vi inte kan organisera vårt samhälle så att det klarar ens en fredskris utan allvarliga verkningar, hur i Herrans namn skall vi då kunna klara ett krigsförhållande, om vi inte ordnar vår försörjning av viktiga samhällsfunktioner på ett bättre sätt än vad vi har gjort i dag? Det är meningslöst att tala om att vi måste bibehålla eller t.o.m. öka anslagen på den militära sidan, när effekten av alla de miljarder som slängs ut där samtidigt undergrävs av den utveckling som samhället genomgår, med allt större sårbarhet på en mängd olika områden — som jag inte skall ta upp här i dag men som jag får återkomma till senare. Det förbättrar inte vår nationella säkerhet att satsa flera miljarder på ett militärt försvar— som dessutom i sig självt på grund av den teknologiska utvecklingen blir alltmera sårbart och ömtåligt vid avspärrningar, drivmedelsbrist osv. Det är ju där felet ligger. Det är sant att detta är en stor fråga att ta upp — det är hela vår försvarspolitiska idéinställning. Men vi kommer att göra det, därför att de här frågorna är alldeles för viktiga för att vi skulle underlåta att ta tillfället i akt att debattera dem. Jag vill gärna notera vad Eric Holmqvist här sade — det understryker vad jag framhöll i mitt första inlägg: Det finns och har alltid funnits två tydliga linjer i den svenska försvarsdebatten. Det finns en högerlinje, som alltid har följts av Per Petersson och Eric Krönmark och av era företrädare i det gamla högerpartiet. Ni fullföljer denna tradition. Det finns också en vänsterlinje, som förordar en annan utveckling. Sedan några ord om det ekonomiska försvaret, Per Petersson. Jag har arbetat nästan hela mitt liv på underhållssidan inom det svenska militära försvaret. Jag har arbetat inom många militärområden— i övre Norrland och i östra milo i Strängnäs. När jag inte sitter i riksdagen arbetar jag inom civilförsvaret med det ekonomiska försvaret. Det som sades i det där TV-programmet kunde jag ha talat om för Per Petersson för flera år sedan — det är sant, och så ligger det till med den saken. Innan jag slutar vill jag yrka bifall till vår motion 9, något som jag glömde att göra i mitt första inlägg.
Herr talman! Först till Eric Holmqvist. Jag noterar att Eric Holmqvist inte bestred min beskrivning av hur det här hade gått till, dvs. att vi en gång i riksdagen har fattat ett majoritetsbeslut om den här femåriga ramen och att vi sedan kom i lottsituation, där regeringens förslag förlorade. Sedan sade Eric Holmqvist att det är moderaterna som driver en viss försvarspolitisk linje.

Försöket att utmåla det hela som om moderaterna hade en annan mening när det gäller det nu aktuella försvarsbeslutet bygger på en helt felaktig beskrivning av vad som förekommit. Sedan tycker jag, Eric Holmqvist, att det är beklagligt att socialdemokraterna trots den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen — en utveckling som inte ens Oswald Söderqvist försöker bestrida — ändå vidhåller att vi skall ha en lägre satsning på det militära försvaret. Oswald Söderqvist sade att vpk länge har förfäktat en annan mening om vårt försvars utformning. Ja, det har vi alla tagit del av. Alla vpk-förslag som behandlats av försvarsutskottet har där fått enhälligt avstyrkande. Försvarets framtida utformning, som Oswald Söderqvist också var inne på, är en fråga som behandlas av 1978 års försvarskommitté. Jag vill till sist erinra Oswald Söderqvist och andra i kammaren om att det första betänkande som denna försvarskommitté avgav var enhälligt.
Herr talman! Till Per Petersson vill jag säga att man verkligen inte får göra en så enkel bedömning av vår försvarsoch säkerhetspolitik som han gör. Det förhållandet att vi kan ha delade meningar om något hundratal miljoner till det militära försvaret har ingenting med detta att skaffa. Styrkan i det svenska försvaret bärs upp av att vi under årtionden kontinuerligt kunnat bygga upp våra försvarsresurser. De finns där, och ingen kan ta dem ifrån oss. Det är möjligt att den tekniska utvecklingen en gång i framtiden kommer att göra en hel del av dessa satsningar meningslösa. Men jag vill varna för att man på grund av differenser av det här slaget går ut och säger att det är fråga om olika ställningstaganden när det gäller vår säkerhetspolitik. Det innebär att man bedömer den här frågan helt felaktigt. Våra resurser för att försvara oss har ingenting att göra med att vi diskuterar några hundratal miljoner för framtiden. Det är inte på något sätt avgörande.
Herr talman! Jag är glad över att Eric Holmqvist också är beredd att ta intryck av den säkerhetspolitiska utvecklingen, och jag är glad att höra att Eric Holmqvist också menar att det är ett värde att ha en fast och god planering i försvaret. Jag tycker det är riktigt av riksdagen att nu fullfölja det femåriga försvarsbeslut som vi fattade 1977 och inte låta det ändras av voteringsmissar.

Herr talman! De mera övergripande försvarspolitiska debatterna har vi ju regelmässigt under våren här i riksdagen. Jag hade därför inte tänkt lägga mig i den här debatten, men efter att ha lyssnat till vissa uttalanden finner jag det nödvändigt att göra ett par enkla deklarationer. Eric Holmqvist menade att vi från regeringens sida genom att följa den här linjen har frångått principerna i försvarets ekonomiska planeringssystem. Jag vill bestämt säga att så är icke fallet. Vi har i samband med besparingspropositionen lagt fram ett förslag till besparingar även på försvarets huvudtitel — besparingar på 300 milj.kr. — vilket är möjligt genom att det kompensationssystem som vi har inte fungerar helt tillfredsställande tidsmässigt i takt med prisutvecklingen. Det innebär att det just för det kommande budgetåret är möjligt att göra en sådan här reducering av försvarsutgifterna på områden som icke drabbar personal, icke drabbar utbildning och icke drabbar materiel, och det stör således inte på något sätt innehållet i den långsiktiga planeringen.

Det får alltså direkt inverkan också på den framtida krigsorganisationen. Vi har systemet att vi tar ställning till den långsiktiga planeringsinriktningen vart femte år, och nästa femåriga försvarsbeslut förbereds f.n. i en parlamentarisk försvarskommitté. Skulle det bli så att vi nu gick ner på en planeringsinriktning enligt socialdemokraternas förslag, som för en femårsperiod innebär ca 2 miljarder kronor, finns det inte möjlighet att säga annat än att ändringen blir ganska genomgripande. Nu är det ju tekniskt-formellt på det viset att vi skall fatta ett försvarsbeslut våren 1982, så några direkt vådliga konsekvenser skulle inte uppstå, eftersom beslutet i dag bara har betydelse för nästa budgetår. Men jag vill hävda att skulle riksdagen återigen fatta beslut om att välja den socialdemokratiska planeringsnivån, då har man faktiskt frångått inriktningen i planeringssyste met, och det är det som skall vara styrande. Jag skall inte gå in på den säkerhetspolitiska bedömningen. Men jag vill säga att det tycks vara en samstämmig uppfattning över partigränserna — jag tror vi kan vara överens om det — att det säkerhetspolitiska läget i världen i dag är bekymmersamt. Delvis gäller det förhållandena i områden som inte ligger så långt ifrån oss. Och hur sådana här beslut uppfattas i utlandet är en faktor av mycket stor psykologisk betydelse. Skulle den svenska riksdagen besluta att sänka ambitionerna i planeringsinriktningen för det militära försvaret, då bidrar vi sannerligen icke till att öka stabiliteten i vår del av världen. Vi har faktiskt en skyldighet att leva upp till det ansvar vi har när det gäller att främja stabilitet. Utan stabilitet kan vi aldrig nå det övergripande målet, nämligen att åstadkomma avspänning. Det är ju också ett mål som vi alla är överens om.
Herr talman! Jag lovar kammarens ledamöter att jag inte skall ta upp den här inviten till en debatt om vår säkerhetsoch försvarspolitik i stort utan att jag bara skall nöja mig med det som jag har tagit upp förut. Jag vill erinra försvarsministern om att tillvägagångssättet hittills vid förhandlingar av olika slag när det gällt försvarsramarna har varit att man har kommit fram till ett belopp. Ibland har det varit möjligt att förena partierna, ibland har man inte kunnat bli ense om en mening. Men man har fixerat sina ståndpunkter i vissa belopp, som har skrivits in i förslaget. Sedan har man varit överens om att till detta skall komma en garanti för att penningutvecklingen icke skall rubba förutsättningarna. Ibland har vi också haft ett tillägg för de särskilda kostnaderna för den tekniska utvecklingen. Men vad man gör nu är att frångå själva ställningstagandet och säga att det här inte gäller mer än att det kan ingå i detta pristillägg. Det är ju i verkligheten att dra ner i fråga om den faktor som man har varit överens om — hur kompensation skall ske. Man behandlar inte den faktorn med den respekt som jag tycker man skall visa, utan man säger att det får bli vad det kan och att detta inte är någonting att fästa sig vid. Jag är övertygad om att de insiktsfulla — det här är en komplicerad historia — som läser riksdagsprotokollet kommer att ge mig rätt i min beskrivning, att den väg som försvarsministern nu slår in på innebär helt nya principer. I övrigt skall jag inte fortsätta debatten på den här punkten.

Herr talman! Det är märkligt att höra regeringens representanter — eller jag skall kanske snarare säga moderata samlingspartiets representant — i den här debatten. Det är som om jag talade för döva öron. Man vill inte gå in på någon som helst debatt om den allvarliga fråga som jag har tagit upp. Om vi nu är överens om att det är ett säkerhetspolitiskt skärpt läge och att vi behöver offra mer för vår nationella säkerhet, så är det meningslöst att offra miljarder ytterligare på att bygga ut när det gäller flygplan och sådana saker. Det kommer inte att öka vår nationella säkerhet, eftersom samhället i övrigt är så sårbart och så utsatt för de allra minsta störningar. När det gäller det ekonomiska försvaret hörde jag försvarsministern i TV. Det var ett ganska ynkligt framträdande, måste jag säga. Där visades tydligt och klart att försvarsministern inte visste ett dugg om hur han skulle hantera den här frågan — att det ekonomiska försvaret och folkförsörjningen är i så miserabelt skick. Jag vill läsa upp vad överstyrelsen för ekonomiskt försvar sade i budgetpropositionen i år — proposition 100, bilaga 14, handelsdepartementet: ”I fråga om svensk samhällsutveckling konstaterar ÖEF bl.a. att strukturförändringarna inom svensk industri har lett till färre och större produktionsenheter och mer specialinriktad produktion. Näringslivet har i växande grad blivit beroende av jämn och säker tillförsel av råvaror, halvfabrikat, komponenter och reservdelar från utländska leverantörer. Exportberoendet har ökat i takt med att grenar av industrin krävt större marknader än den som Sverige utgör. Vissa försörjningsviktiga varor och tjänster produceras av allt färre svenska företag. I vissa fall har tillverkningen helt lagts ner. Denna utveckling, som enligt tillgängliga prognoser i flera avseenden kommer att fortgå under överskådlig tid, innebär enligt ÖEF problem för försörjningsberedskapen.” Men ni stiger upp här i talarstolen och pratar som om detta inte skulle spela någon roll. Ni talar om att det måste anslås fler miljarder till det militära försvaret. Vad skall ni ha dem till? Alla som är tillräckligt gamla för att komma ihåg kriget 1939-1945 minns symbolen den svenska igelkotten. Det var en bra symbol, ett uttryck för den svenska viljan att försvara sig, med taggar åt alla håll. Vi kan naturligtvis bygga ut den svenska igelkotten och gödsla landet med kanoner, flygplan och sådana saker, men om igelkotten under är död hjälper det inte att skinnet är taggigt. Då har man bara att rulla över den på rygg och äta upp den. Det är den saken frågan gäller — inte om 500 eller 600 miljoner skall anslås hit eller dit till ramarna för det militära försvaret. Vi skall inte föra en debatt som ligger utanför vad det verkligen handlar om.

Herr talman! Först några ord i den seriösa delen av den här debatten, och då skall jag vända mig till Eric Holmqvist. Jag vill gentemot vad Eric Holmqvist sade framhålla att det föreliggande förslaget faktiskt inte innebär något brott mot principerna i det långsiktiga planeringssystemet. Det är helt klart att det finns bristområden inom det militära försvaret, på grund av att priskompensationssystemet under framför allt de två första åren av den innevarande försvarsbeslutsperioden inte kunde förhindra rätt stora underskott. Det innebär att vi icke har kunnat infria vad riksdagen trodde att vi skulle infria när beslutet fattades våren 1977. Det finns alltså i och för sig sakliga skäl som talar för att vi inte skulle ha gjort några som helst besparingar på det militära försvarets område. Men jag vet att Eric Holmqvist och jag är överens om att en nations ekonomiska styrka också är en säkerhetspolitisk faktor. När det nu fanns en praktisk möjlighet att göra denna besparing på 300 milj.kr. utan att den fick konsekvenser för effekten i fråga om krigsorganisationen ansåg jag att vi bör acceptera den. Det gläder mig att när det gäller åtgärden som sådan tycks Eric Holmqvist och jag vara helt överens. Sedan till Oswald Söderqvist, som tar upp hela totalförsvarets avvägningsproblem. Det har han formell möjlighet att göra. Jag tycker att tidpunkten kanske inte är riktigt väl vald att ta upp en sådan övergripande försvarspolitisk och säkerhetspolitisk debatt. Låt mig bara säga att här i Sverige är vi i det läget att ingen totalförsvarsgren har sådana förhållanden att vi kan påstå att de är helt tillfredsställande. Det finns brister i det militära försvaret, och det finns brister i de andra totalförsvarsgrenarna. Det finns brister i fråga om det ekonomiska försvaret — det har jag också varit medveten om. Jag vill å andra sidan eftertryckligt framhålla att Sveriges ekonomiska försvar på grund av sin planering och på grund av vårt lands speciella förutsättningar dock är ett av de bästa ekonomiska försvaren i hela världen. Frågan om samhällets sårbarhet har vi uppmärksammat och söker finna botemedel mot sedan några år tillbaka. Låt mig här från kammarens talarstol passa på att säga att det TV-program som här har apostroferats sannerligen inte tillhör de sakligaste som har producerats i Sveriges television. Det var ett program som i sig var tendentiöst. Det är inte genom att åberopa sådana inslag i debatten som vi skall åstadkomma förbättringar i det svenska totalförsvaret. När herr Söderqvist i en politisk debatt använder så vårdslösa uttryck att han säger att jag företräder en linje som gödslar det här landet med kanoner, tycker jag det är meningslöst att fortsätta debatten med honom. Jag skulle bara vilja ställa frågan: Vilka intressen är det man företräder, om man behöver använda sig av en sådan argumentationsteknik när vi diskuterar en fråga som vanligtvis här i landet och i alla andra länder betraktas som en av de mest seriösa?

Herr talman! Det är ju ett känt debattknep att kringgå sakfrågan om den är besvärlig och i stället tala om diverse andra saker. Då tillgriper man knep som att avfärda debattmotståndare som icke seriösa och att beskylla framföranden i massmedia som enligt min mening är mycket välunderbyggda — och jag vågar påstå att jag mycket väl känner till de här sakerna — för att vara tendentiösa och kallar dem övertramp. Försvarsministern tar däremot inte upp den sakliga debatten om hur allvarligt detta läge är, trots att jag fört den med utgångspunkt från citat ur regeringens egen proposition! Vi kommer inte längre i den här debatten, eftersom moderaternas företrädare anser att lösningen på alla säkerhetsproblem framför allt ligger i en ökning av det militära försvaret. Det har ni alltid gjort, och det fortsätter ni med. Ni är högerlinjen i den svenska försvarsdebatten. Jag sade inte att Eric Krönmark hade sagt att landet skulle späckas med kanoner. Jag sade att man kan späcka landet med kanoner, flygplan och annat — på en sådan punkt bör man inte behöva bli felciterad — men att det Nr 27 inte hjälper om samhället där under är så svagt att det brakar ihop. Onsdagen den Den här debatten får vi säkert anledning att fortsätta vid andra tillfällen. 19 november 1980 Jag är också övertygad om att svenska folket nu är mycket mera medvetet om de här problemen än det var under de goda åren på 1950 och 1960-talen, när Sölvbackaström det fanns pengar att ganska urskillningslöst slänga ut på de här sakerna utan marna att ta hänsyn till samhällsutvecklingen i övrigt.

Herr talman! ”Sölvbacka i våra hjärtan” kan man säga var förtecken för debatten här för ett år sedan, och beslutet gick i samma riktning. Då förde vi en rätt intensiv och ingående debatt om det önskvärda i att bevara Sölvbackaströmmarna. Den som läser protokollet från debatten förra året finner att alla egentligen ville bevara Sölvbacka. Man tyckte att det var värdefullt att göra det — stora naturvärden och andra viktiga intressen stod på spel. Alla tog nu inte konsekvensen av det, men gudskelov blev det majoritet för ståndpunktstagandet att fullfölja önskemålet och talet om att rädda Sölvbacka. Utgångspunkten var ett beslut av den dåvarande folkpartiregeringen — salig i åminnelse, höll jag på att säga — om att medge Trångfors AB att bygga ut strömmarna, trots att praktiskt taget alla som haft att yttra sig i frågan sagt nej: vattendomstolen, naturvårdsverket osv. Det beslutet upprörde många, också många riksdagsmän -— ur alla partier, utom folkpartiet förstås. Ja, det kanske upprörde folkpartisterna också, men de visade det inte i handling. Företrädare för alla andra partier väckte motioner i vilka krävdes att man inte skulle bygga ut. När frågan var uppe i civilutskottet kunde vi med den saklighet som vi måste iaktta notera att vi inte kunde göra någonting åt företagets tillåtlighet. Den saken hade avgjorts av regeringen i laga ordning, fast det hade gått på kryckor. Vi kunde alltså inte ändra det beslutet. Även om man ville ändra den fysiska riksplaneringen, så hjälpte inte det. Då sade vi oss att man måste ta till någonting alldeles speciellt, och vi 61 bestämde oss för ”extraordinära åtgärder för detta undantagsfall” , som det står i utskottets betänkande. Vi bestämde oss för att finna en väg ur den situation som alla fann så olustig och förhindra att Sölvbacka byggdes ut. Vi kom fram till att man kunde försöka förmå Trångfors AB att avstå från sin rätt. Det kunde ske enklast och snabbast genom att man förhandlade med företaget och erbjöd någonting som det kunde nöja sig med i stället för att bygga ut Sölvbacka. Det blev utskottets beslut, och det blev också riksdagens beslut. Det var alltså ett klart och entydigt ställningstagande såväl från utskottets som från riksdagens sida. Kort därefter tillsatte regeringen en förhandlare, en man som skulle på regeringens vägnar föra talan i saken och försöka förverkliga riksdagens beslut. Nu har jag litet svårt att skilja mellan regeringen och den person som hade uppdraget att förhandla, för regeringen har ställt sig bakom det papper där han redovisar resultatet av sitt arbete. Trots det skall jag försöka avhålla mig från att utveckla min mening om själva förhandlingsprodukten. Den kunde bli föremål för många elaka kommentarer, men förhandlaren är inte här och kan inte yttra sig i kammaren, och jag skall därför avstå från det. Men jag kan inte avstå från kritiken, för han var regeringens man, och regeringen har ställt upp bakom honom till punkt och pricka. Man har inte lagt till någonting och inte dragit ifrån någonting, så regeringen är ansvarig för allt vad som där står, sett ur den s.k. formella synpunkten. Då vill jag bara notera två saker, för att inte fördjupa mig alltför mycket i den biten. Det är häpnadsväckande ting man kan iaktta. Jag avser dels den tolkning av riksdagens beslut som finns redovisad och som fullföljs i propositionen, dels oviljan att fullfölja förhandlingarna trots att man har haft en förhandlingsvillig motpart — hade man inte haft det, kunde det ha funnits skäl för att inte fortsätta, men man hade alltså en motpart som var villig att förhandla. Det står på ett ställe att uppdraget att förhandla om att bolaget avstår från sin rätt kan innefatta ett uppdrag om att bolaget endast delvis avstår från den rätten, Det hänvisas i promemorian till ”vanligt juridiskt språkbruk”. Jag har väl ibland sagt någon elakhet om juridik och juridiskt språkbruk och allt detta, men något oförskämdare har jag aldrig varit med om än den formuleringen. Det var naturligtvis inte avsett så, men i sak är det en förolämpning mot juridiskt språkbruk — som är något annat än detta. Jag skall inte försöka att karakterisera detta, men jag vill säga att det är upprörande att se hur man kan tolka riksdagens beslut på det här sättet. Man bygger likadant som man hade tänkt från början, men under en viss tid på året minskar man tappningarna litet grand, med ungefär 16-17 90 — det skall alltså uppfattas vara detsamma som att avstå från sin rätt att inte bygga ut. Det står också angivet att en företrädare för bolaget har upplyst förhandlaren om att Vattenfall mycket bestämt motsätter sig att medverka genom att avstå från några rättigheter och att han därför inte ansett sig kunna gå närmare in på en sådan lösning. Det är väl också rätt märkligt. Här skall staten tala med sina egna verk genom ett enskilt bolag, som kan sägas varai Nr 27 intressekonflikt med staten. Om det är juridik så vet jag inte vad man skall ty Onsdagen den sig till i sådana sammanhang. 19 november 1980 Läget i dag är att vi har en proposition, där det framgår att regeringen har avstått från att fullfölja riksdagens beslut. Redan på den grunden bör riksdagen kunna avvisa förslaget. Med den utgångspunkten finns det egentligen ingen anledning att gå in på det som regeringen framlägger som sitt förslag och som karakteriseras som ett— det bjuder mig emot att ta ordet i min mun — minimitappningsalternativ. Det sägs att man inte skall missbruka Guds ord, fast vi kanske gör det. Men svenska språket bör vi vara aktsamma om. Är det en minimitappning när man reducerar tappningen med 16-17 96? Skulle 83-84 Yo vara ett ”minimum” i förhållande till 100 96? Jag vet inte om det är min brist på matematiska kunskaper eller juridisk begåvning som medför att jag inte kan göra en sådan tolkning. Hade man handskats så med pengar hade det varit straffbart — då hade man säkerligen åkt in. Men ord, tankar och idéer får man tydligen handskas med hur man vill. Man känner sig upprörd över det här försöket att lura folk med att kalla förslaget ett minimitappningsalternativ. Kalla det vad det är i stället — det vore ett uttryck för stil. Om det här är ett förslag som man skall ta på allvar måste jag säga att det har kolossala brister. Det täcker inte önskemålet att rädda Sölvbackaströmmarna — naturvårdsintresset blir inte tillgodosett, och fisket blir inte bevarat. De som har intresse för det har framfört sina synpunkter förgäves. Och ersättningsbeloppet för det man får för pengarna är väldigt högt, även om det kanske inte är högt i sig. Och vi vet inte var ersättningsanspråken kommer att sluta heller. Jag lyssnade på TV i går, där gammalt klokt, fint folk sade: Jag sätter mig i vägen när de kommer. Det gjorde de förra gången. Jag vet inte om de kommer att göra det nu, men gör de det är det klart att entreprenören inte godtar det som ett avbrott att ta igen sig på utan han vill ha ersättning för att han inte kan fullfölja sitt arbete. : Detta har antytts med dunkla ord i skrivelsen till regeringen, men regeringen har inte sagt någonting om det. Det här problemet finns i alla fall, och självklart kommer skåningarna inte att acceptera ett kontrakt utan att ha garantier för ersättning om arbetet avbryts på grund av att det blir sittningar och sådant där uppe. Vad allt detta kommer att kosta vet vi ingenting om. Också skattefrågan är en s.k. delikat fråga. Jag kanske inte skulle beröra den, men det kan ju spela en viss roll vilken bedömning man gör av anslagets karaktär. Då börjar vi komma in på det här med skatteteknik, där vi brukar klandra det privata för dålig moral. Detta är också en oklarhet. Förslaget borde ha varit rent på den här punkten när vi nu har att ta ställning till det. Men jag bortser från det — jag tycker att förslaget som sådant inte är värt en saklig behandling. Det är klart att det här är en bekymmersam fråga framför allt naturligtvis 63 för centerpartiet. Vi fick häromdagen i pressen läsa ett TT-meddelande utsänt av en man som tyvärr inte heller kan delta i debatten. Jag beklagar att jag måste beröra sådana här saker, men jag gör det därför att den som stod bakom det här meddelandet är kanslichef på centerns partikansli. Jag förmodar att det finns ett samband med det som vi nu diskuterar, för han handlar naturligtvis inte på eget initiativ utan det sker någon form av samråd. Han har väl också ett visst inflytande på frågornas utformning innan de hamnar för avgörande i den här lokalen. Personen i fråga har alltså hållit ett tal, där han sagt vissa saker som egentligen är mycket upprörande mot bakgrund av att de sagts av någon som har den här ställningen. I andra sammanhang kan ju folk uttala sig och säga vad som helst, och vi får acceptera det, men har man en roll i det politiska livet måste man beakta det när man uttalar sig. Uttalandet speglar något av de bekymmer som centern har i den här frågan. Där sägs om socialdemokraternas agerande och om den reservation vi har avgivit, att detta är en stor bluff mot den svenska miljöopinionen. Jag vill med anledning av det säga att en del centerpartister är experter när det gäller att bluffa i miljöfrågor. Utan att vilja ifrågasätta den här personens kompetens att bedöma socialdemokraternas ställningstagande måste jag säga att uttalandet tyder på en stor osäkerhet, en stor ängslan och ett dåligt samvete inom den centrala centerpartiledningen. För det är ju så att det har motionerats av nuvarande centerpartistatsråd och av andra centerpartister — jagtänkerinte bara på Anders Dahlgren nu -— vilka har agerat i den här frågan och sagt sin mening. Man har sagt: Sölvbacka skall vi rädda! I valrörelsen var det ett stort nummer där uppe. Det gavs ut skrifter med samma budskap, vilka vände sig till ungdometr. i Storsjö. Och det är klart att detta är ett bekymmer för centern. Jag vet av egen erfarenhet att det finns åtskilliga centerpartistiska riksdagsledamöter som är djupt engagerade i miljöfrågorna och som också vill rädda Sölvbacka. De har utan tvivel ett mycket starkt personligt engagemang även i den här frågan, det är jag helt övertygad om. De har sitt lilla helvete i dag, och de våndas inför den behandling av frågan som nu presenteras för oss. Jag tycker det är synd om dem, för de har naturligtvis en press på sig. Jag tvivlar alltså inte på att de är djupt engagerade, utan jag vet att de är det, efter de personliga kontakter och samtal om sådana här frågor som jag har haft med dem under årens lopp. Sett mot den här bakgrunden är kanslichefens uttalande ett utspel. Han säger att två saker kan rädda Sölvbacka: dels att riksdagen tillgriper en speciallagstiftning för att förbjuda utbyggnaden och att vi betalar vad domstolen kommer att bestämma, dels att riksdagen anvisar 286 milj.kr. som skall ges till bolaget. Man blir närmast beklämd när man hör sådana saker. Detta skall alltså vara de alternativ vi har att ta ställning till. Vet den här mannen vad det skulle innebära om vi tillgriper alternativet med en speciallagstiftning? Vi skulle så att säga expropriera en rätt som samhället har gett ett företag, utan att ens ha försökt att förhandla på de grunder som företaget vill förhandla på. Det föreligger dessutom närmast grundlagshinder för det här, för man får inte Nr 27 stifta lagar som riktas mot enskild person eller enskilt företag eller som berör Onsdagen den enskilt ärende. Det är klart att man kan stifta en lag med allmän karaktär, 19 november 1980 som sedan kan gälla i ett enskilt fall, och det skulle i så fall kunna tillämpas här. Detta är emellertid en konstitutionell fråga. Jag tycker i och för sig att den är intressant, men den är ändå en abstraktion. Vi skall i vilket fall inte handskas med frågorna på det här sättet. Jag föreställer mig att personen i fråga är rätt ensam om den här bedömningen, och jag är glad att ingen riksdagsman har fört fram att man skall tillgripa det här medlet, som ju innebär ett brott mot vår rättstradition. Det andra alternativet som angavs är ju lika dumt, för det finns ingen mottagare av de här 286 miljonerna. Och hur har man då kommit fram till det beloppet? Jo, det är ett sätt att beräkna som har praktiserats av många i det här sammanhanget. Men det finns som sagt ingen som vill ta emot dessa pengar. De två förslag till att rädda Sölvbacka som har framförts genom den här mannen framstår alltså — för att använda det uttryck som använts om annat av honom själv — som bluff. Men, herr talman, det förhåller sig så att riksdagen klart och entydigt har uttalat att Sölvbacka inte skall byggas ut. Riksdagen har anvisat en framkomlig väg att förhandla. Företaget, Trångfors AB, är villigt att förhandla. Men företaget vill inte ha pengar, utan elkraft i någon form, och det bör då prövas om den förhandlingssitsen är möjlig att genomföra. Jag tror, utan att jag trängt in i detta, att den är möjlig att genomföra, för staten disponerar ju genom Vattenfall en rad resurser av olika slag. Vi kan så att säga göra ett byte med vara mot vara, och då är saken klar, tycker jag. Men det är ju en förhandlingsfråga och bör tas upp till diskussion. Framför allt får det inte, som framskymtar i det här materialet, vara avgörande att Vattenfall inte vill. Inte skall de statliga verken styra riksdagen. Tvärtom är det vi som skall styra dem. Jag fattar inte den slätstrukenhet som propositionens material vittnar om i den här frågan. Herr talman! Saken är skäligen enkel. Riksdagen har fattat ett beslut som är klart och entydigt, och riksdagen har givit regeringen ett uppdrag som också är klart och entydigt. Jag hoppas att regeringen fullföljer förhandlingarna, eftersom jag hoppas att riksdagen fattar det beslutet, och att regeringen gör det utan att känna att prestigen har blivit kränkt, något som naturligtvis kan spela en viss roll för regeringen i den här frågan. Jag hoppas att regeringen respekterar den parlamentariska principen i det här samhället, att har riksdagen fattat ett beslut, får det också gälla vid själva tillämpningen. Så svårt kan det inte vara. Med det sagda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Beslutet om Sölvbackaströmmarnas vara eller inte vara måste grundas på en allsidig bedömning och på värderingar av olika faktorer. Det gäller värderingar och faktorer beträffande naturvården, möjligheten till 65 fritid och rekreation, energi, ekonomi och sysselsättning. Det gäller sådana bedömningar och värderingar på lång sikt av hur en hel bygds framtid skall gestalta sig. Ställningstagandet i dag har en stor och avgörande betydelse för befolkningen i Storsjö kapell med omnejd. De klart uttalade protesterna mot en utbyggnad får inte nonchaleras, och det vore en utmaning och ett övergrepp mot den berörda befolkningen att inte ta vara på möjligheterna att bevara Sölvbackaströmmarna. Vänsterpartiet kommunisterna har under alla år som den här frågan har diskuterats varit konsekvent och hela tiden agerat för en nära nog enig folkopinions mening och för att denna folkopinions vilja skall respekteras. Vi hävdar att den lokala opinionen måste tillmätas betydelse inte bara i olika deklarationer, valprogram och utfästelser i form av uttalanden och löften utan också i praktisk handling. Demokrati, miljöoch förnuftsskäl måste få bestämma, inte olika ekonomiska vinstbegär i form av kraftverksintressen. Varje lösning av Sölvbackaproblemet som går mot den berörda befolkningens stora majoritet och är mot dess vilja är oacceptabel. Trots att det har gått ett och ett halvt år sedan folkpartiregeringens panikartade och oförklarliga beslut att tillåta utbyggnad, har man tydligen inget lärt av misstaget. Man är ovillig att rätta till misstaget, som för alla insiktsfulla bedömare måste vara uppenbart. I stället för att man erkänner ett misstag och söker medverka till en bra lösning får prestigehänsyn bestämma partiets och även trepartiregeringens handlande. Mest förvånande är ändå att centerpartiet i denna fråga, mot bakgrund av sitt tidigare agerande och med en partimotion som gick emot en utbyggnad, med sin allmänna policy i miljöfrågor, inte har använt sig av möjligheten att ta sig ur de högerströmmar man hamnade i under fjolåret. Riksdagens beslut den 21 november förra året var då den enda möjligheten att stoppa en utbyggnad. Jordbruksministern Anders Dahlgren, som därmed fick ett utsökt tillfälle att medverka till en bra lösning i linje med vad centerpartiet och han själv ofta uttalar sig för, har tydligen inte använt sig av dessa möjligheter. Han har exempelvis inte redovisat vilka förutsättningar som finns att lösa Sölvbackaproblemet med hjälp av de två kraftverk i Lagan som Sydkraft arrenderar. I dagspressen har nyligen redovisats att kraftverken Karsefors och Laholm i Lagan arrenderas av Sydkraft sedan ett tjugotal år tillbaka för f. n. 173 500 kr. per år.

Herr talman! I den pressade situation som regeringspartierna, och kanske framför allt centern, befinner sig i har man inte dragit sig för att beskylla vpk Nr 27 och socialdemokraterna för att bluffa om Sölvbackaströmmarna, och man Onsdagen den har gjort gällande att våra motionsförslag inte har ett sådant innehåll att de 19 november 1980 innebär ett nej till utbyggnad. Motionstext, yrkanden och reservationen till det betänkande vi nu behandlar visar att man har fel och att de som vill rädda Sölvbackaströmmarna från utbyggnad bara har ett val, nämligen att rösta med reservationen. Kravet att regeringen skall förhandla fram en lösning kvarstår, och det finns gott om tid för sådana förhandlingar. De påstådda fördelarna med regeringsförslagets minimitappningsalternativ är inte några fördelar. Påståendet om att fisket skulle bevaras i stort sett oförändrat är helt felaktigt. Man kan klart konstatera att strömfisket inte kan bevaras utan troligen kommer att totalförstöras. Landskapsbilden, de levande forsarna, skall bevaras, heter det. I själva verket försvinner forsarna. Nya arbetstillfällen skapas, sägs det. Ja, det är riktigt, men alla tidigare erfarenheter visar att dessa knappast blir bestående för någon längre tid. Landet får ett visst energitillskott, anförs det vidare. Tillskottet blir oerhört marginellt och väger lätt i jämförelse med den naturförstörelse som sker och de rekreationsvärden som går förlorade. En utbyggnad av Sölvbackaströmmarna, även till de 83 70 som regeringsförslaget faktiskt innebär, skulle medföra torrläggningar och överdämningar, vilka i sin tur skulle ödelägga det mesta av det som befolkningen slagits för under tio års tid och kommer att fortsätta att slåss för oavsett innehållet i dagens beslut. Samerna, som länge varit en hotad minoritet, skulle drabbas ytterligare genom förstörelse av kalvningsoch renbetesland och genom ändring av flyttningsvägar. Det är viktigt att deras möjligheter till fortsatt renskötsel, som är deras levebröd, inte försvåras. Herr talman! Jag har under senare år haft ganska mycket kontakter med den berörda befolkningen, och jag hyser stor beundran för deras kamp för bevarandet av sin hembygd. Kampen mot utbyggnad av Sölvbackaströmmarna gäller i sin förlängning mycket mer än bara dessa strömmar. Det gäller frågan om bevarandet av miljövärden över huvud taget och människornas möjligheter att påverka sin egen situation.

Alla de som är engagerade i kampen för bevarandet av Sölvbackaströmmarna skulle gripas av ursinne och vanmakt, av vrede och sorg över ett utbyggnadsbeslut, och det skulle för lång tid ge näring åt ett utbrett politikerförakt. Folk minns vad politiker har lovat, minns utfästelser i valrörelser, vid möten, i tidningsartiklar och på annat sätt. Folk har inte glömt de löften som getts från olika håll och som man nu håller på att springa ifrån på en del håll. Frågan om Sölvbackas räddning är varken en juridisk fråga som är svår eller omöjlig att lösa eller en ekonomisk fråga som inte är överkomlig, utan 67 den är eller har i huvudsak blivit en politisk prestigefråga. Ett beslut om att rädda Sölvbacka innebär naturligtvis en viss prestigeförlust för den förra folkpartiregeringen. Men valet står nu egentligen mellan att rädda ansiktet på folkpartiregeringen och Carl Tham — och det skulle troligen kosta omkring 70 milj.kr. — eller att rädda Sölvbacka, troligen för en lägre kostnad. Det valet borde inte vara särskilt svårt, även om man bortser från skönhetsvärdena. Herr talman! Miljökraven, dvs. frågan om en så långt möjligt oförändrad naturmiljö och ett bevarande av den ekologiska balansen måste alltid tillmätas stor betydelse, liksom jordoch skogsbruk, rennäring och fiske och inte minst rekreation och turism. Miljökraven måste upprätthållas även i sådana fall där ekonomiska skäl kan anföras för prutning på miljöhänsyn. Bevarandevärdena, knappheten på outbyggda älvsträckor, rörligt friluftsliv, fiske, kulturminnesvård, landskapsbildning och forskning kräver en stark återhållsamhet med nya utbyggnader. Det måste vara vår skyldighet att slå vakt om naturvärdena, att överlämna det lilla som finns kvar till kommande generationer, att bevara de sista orörda resterna av rinnande vatten, däribland Sölvbackaströmmarna, åt eftervärlden. s Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! När kammaren nu har att diskutera frågan om utbyggnaden av Sölvbackaströmmarna vill jag inledningsvis hänvisa till mitt anförande i fjol höst när vi diskuterade samma sak. Majoriteten i utskottet har konstaterat att man i och för sig kunde ifrågasätta beslutets riktighet, men vi har samtidigt konstaterat att regeringen i laga ordning har fattat ett beslut. Det innebär att förutsättningarna för ett agerande är helt annorlunda nu än om situationen hade varit den att något i laga ordning fattat beslut inte hade förelegat. Jag konstaterar också, med tanke på det inlägg som Per Bergman har gjort för reservationen, att jag i mitt riksdagsarbete har lärt mig en hel del av hans sätt att göra en klar gränsdragning mellan vad olika instanser i samhället skall ha att arbeta med och hans klara upprätthållande av principen att de spelreglerna också skall följas. Här är det emellertid på det sättet att man har hoppat ifrån denna princip och med en ganska ovanlig metod försökt få en ändring av ett beslut som redan har trätt i funktion och som också har medfört kostnader för den som har fått tillståndet till utbyggnad. I dag är alltså situationen den att det endast är genom att frivilligt komma överens med den som har fått rättigheten — i det här fallet Trångfors AB — som någon förändring kan äga rum. Det finns naturligtvis även andra möjligheter, t.ex. att lagstifta. Den möjligheten berörde Per Bergman i sitt inlägg men sade att socialdemokraterna inte vill vara med om att lagstifta. Jag tycker det är bra att man inte tänker sig den utvägen. När vi har behandlat frågan i civilutskottet har vi ställts inför exakt samma yrkanden som kammaren nu ställts inför, nämligen dels utskottsmajoritetens förslag, dels reservanternas förslag. Utskottsmajoriteten har följt regering Nr 27 ens linje och vill alltså godkänna ett minimitappningsalternativ. Reservan Onsdagen den terna förkastar det alternativet och vill att regeringen skall ge sig ut i 19 november 1980 ytterligare förhandlingar — förhandlingar som kanske kan leda fram till en överenskommelse, kanske inte. Den här situationen är därmed i första hand = Sölvbackaströmett val mellan någonting som vi säkert vet att vi har och någonting som är marna ovisst. Om nya förhandlingar inte leder till en godtagbar uppgörelse, är vi ju tillbaka vid det tidigare tillståndet, dvs. att bolaget äger rätt till full utbyggnad. Jag vill säga, när man här har åberopat opinioner, att det naturligtvis i både Bergs kommun, där Sölvbacka ligger, och i Jämtlands län — liksom i landet i övrigt också — finns en opinion som tycker att man egentligen borde bygga ut strömmarna i full utsträckning, i enlighet med det tillstånd till utbyggnad som en gång är givet och att man inte skulle vare sig stoppa utbyggnaden helt eller välja minimitappningsalternativet. Nu tycks reservanterna mena att det föreslagna minimitappningsalternativet inte är bra. Får jag säga, med tanke på Per Bergmans funderingar om vad ett minimitappningsalternativ innebär, att det inte är fråga om att den här utbyggnaden skulle vara ett minimum av en hundraprocentig utbyggnad, utan att minimitappningen är en skyldighet för den som har fått vattendom att bygga ett kraftverk och att i vattendraget släppa förbi en minsta mängd vatten. Reservanterna jämför alltså minimitappningsalternativet med en tänkt och önskad framtida överenskommelse om totalstopp mot en billig ersättning. Bortsett också från det jag sade om att totalstoppsalternativet kanske inte kommer att finnas, så har det också den bristen att det inte är preciserat. Hur kan man då göra en jämförelse? Hur kan man säga att man är villig att förkasta någonting med säkra fördelar till en överkomlig kostnad och ta risken att vi står där med ett fullt utbyggt Sölvbacka? Den här ovissheten om fortsatta förhandlingar rör inte bara om man kan komma överens eller inte — den gäller också till vilket pris man kan komma överens. Jag vill för min del inte stå här och säga att Gullnäs kalkyler är perfekt riktiga. De har inte gjorts för att direkt läggas in som ett förhandlingsbud, utan de har gjorts för att regeringen och vi i riksdagen skall ha något begrepp om i vilken storleksordning ersättningarna ligger. Regeringen har inte heller godkänt kalkylen i den meningen. Men den måste ha sagt sig att de tänkbara ersättningar som kan bli aktuella vid en överenskommelse om totalstopp, under alla förhållanden måste vara realistiska från statens synpunkt sett. Detta gäller vare sig staten betalar i pengar eller i realvärden. Utskottet har också direkt sagt sig ha en sådan här uppfattning. Reservanterna har — klokt nog — inte vågat ta ställning till den centrala frågan. De går som katten kring het gröt och krånglar sig förbi ett ärligt besked på den punkten. De går fram efter en formalistisk huvudlinje. Har riksdagen sagt totalavveckling, så skall förhandlingar föras dithän — det må bära eller brista. På det sättet skjuter man ifrån sig svaret på en intressant och ” 69 central fråga: Kommer man verkligen att godta ett förslag om ersättning för den fulla skadan, om nu ett sådant kunde förhandlas fram? Eftersom frågan inte besvaras i reservationen får jag nu ställa den direkt till Per Bergman och be att han ger ett klart svar på sitt partis vägnar. Om han vill betala men betala i realvärden — som i sak är lika värden -— vill jag fråga honom följande: Skall då Vattenfalls abonnenter betala kalaset eller skall vi ta det på skattsedeln? Någon måste ju i alla fall rimligen betala. Jag konstaterar alltså att man i sin reservation inte gör någon preciserad bestämning av vad man i verkligheten är beredd att gå med på. Jag är också frågande inför formuleringen i reservationen, där man säger att man vill ha ett samlat förslag som skall föreläggas riksdagen. Skall det då bara vara en totalinlösen eller menar man att riksdagen skall ha alternativ att välja mellan? Varför har vi nu hamnat i den här situationen? Vilket intresse är det reservanterna vill tillgodose? Tillåtlighetsfrågan är ju slutligen avgjord — vad man än må tycka om resultatet. Vi står inte inför ett val mellan att tillåta eller inte tillåta en utbyggnad. Den skillnaden måste tydligen gång på gång slås fast. Grundargumentationen är att vissa intressen träds för nära. Skulle reservanterna vilja ge Storsjöbygden en kompensation i storleksordningen nära 300 milj.kr. för intrånget? Det vore konsekvent att gå på den linjen om man misslyckas i de förhandlingar man vill fortsätta. Jag vill också ställa den frågan direkt till Per Bergman. Vi har faktiskt rätt att kräva ett svar på den, om vi skall kunna ta ställning till allvaret i förhandlingsalternativet. Vi måste få veta vad reservanternas linje innebär under olika förutsättningar. Får vi inte ett klart ja på den frågan är det bara att konstatera att reservanterna inte tycker att intrånget är värt detta belopp. För att undvika alla missförstånd vill jag påpeka att jag för min del svarar nej på frågan. Men vi befinner oss i en oklar situation. Det är också därför som regeringen — trots kostnaderna — gått fram med ett förslag som för det första i mycket stor utsträckning tillgodoser skyddsintressena och även intresset av sysselsättning i bygden och för det andra ger bygden sammanlagt 4 milj.kr. i extra kompensation. Reservanterna har lagt även dessa pengar i potten utan att fråga kommunen om man vill satsa dem. Det är också en sak som man måste komma ihåg i det här sammanhanget. Sedan vill jag ta upp den motion som väckts av Eivor Nilson om åtgärder som ytterst syftar till att öka den långsiktiga sysselsättningen i orten. Motionen har visserligen avstyrkts, men det innebär inte att utskottet har tagit avstånd från tankarna som sådana. Hennes första yrkande var att länsstyrelsen skulle upprätta ett handlingsprogram. Arbetsmarknadsutskottet redovisar en situation, som styrker Eivor Nilsons utgångspunkt. Men man påpekar också att kommunen arbetar med ett handlingsprogram och att vissa förslag nyligen överlämnats till länsstyrelsen. Frågorna ingår också i länsprogrammets satsningar på länets glesbygder. Därför — det anser också civilutskottet — behövs det inte något särskili beslut. Motionären är tillgodosedd — Eivor Nilson har inte fått sina förslag underkända av någotdera utskottet. Motionen är i stället en viktig markering av dessa intressen, som utskottet därmed indirekt ställer sig bakom. Sedan är det en annan sak att vi rimligen måste vänta med att diskutera medlen för Nr 27 genomförandet till ett något senare tillfälle, då frågan kan sättas in ett större Onsdagen den sammanhang. 19 november 1980 Herr talman! Eftersom jordbruksministern har anmält sig på talarlistan anser jag att jag inte skall gå vidare in i argumentering för den ståndpunkt = Sölvbackaström som civilutskottets majoritet har ställt sig på — detta för att undvika en onödig marna dubblering av argumenten i frågan — utan jag nöjer mig med det jag hittills har anfört och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag är ledsen att jag inte är alldeles klar över Kjell Mattssons frågor till mig. Men jag har försökt kolla upp det hela, så att jag skall kunna ge svar på en gång. Det gällde först om vi är villiga att godta som förhandlingsresultat att om Vattenfall skall avstå från realvärden, så skall det belasta de elkonsumenter som Vattenfall försörjer. Självfallet inte. Men det är ju statens kraftverk, och då får staten stå för kostnaden totalt. Inte skall de som köper elkraft av Vattenfall belastas — det har jag inte ens i min fantasi kunnat föreställa mig. Sedan var det någon fråga om huruvida vi är beredda att satsa 300 miljoner, om förhandlingsresultatet kan leda till den kostnaden. Jag tycker inte att man skall förhandla offentligt, innan man har mött parterna. Jag har deltagit i många förhandlingar — naturligtvis rörande mycket mindre belopp, för det gällde löner för arbetare på SKF o. d., så det var fråga om ören. Meni alla dessa lägen förhandlade man inte offentligt och sade vad man ville ha och vad man skulle ge. Men här är ju förhandlingssituationen tydlig och klar. Trångfors AB har sagt: Vi vill ha realvärden. Staten disponerar över realvärden. Låt oss då förhandla om det och se vad som kan göras i det avseendet. Jag menar personligen allvar med ståndpunkten att vi skall godta konsekvenserna av att Trångfors måste avstå från någonting som man har fått från staten. Det är alldeles klart — man offrar någonting, och det skall man ersättas för. I det hänseendet har det aldrig rått någon tvekan hos mig och mina partivänner. Jag har inte uppfattat att någon sagt något annat på den punkten. Vad det sedan kommer att bli i kronor och ören eller i kraftproduktion är någonting som får bli en produkt av en reell förhandling på grundval av riksdagens beslut. Det får inte schabblas bort, som skett i det här läget. Jag är naturligtvis väldigt smickrad av Kjell Mattssons värdering av mitt sätt att försöka fungera i riksdagen — vad vi skall syssla med, vad regeringen skall syssla med och vad andra skall syssla med. Jag tycker man skall ha klara linjer på den punkten, och det är ju roligt när folk uppfattar det också. I det här fallet skall Kjell Mattsson märka att vi är helt klara över att det gäller ett sällsynt dåligt beslut, som av alla utom av folkpartiregeringen uppfattades som någonting galet. Alla partier uppfattade det så — alla motionerade om det och tyckte att det var galet. Vi säger i civilutskottets betänkande att det är 7n ”extraordinära åtgärder i ett undantagsfall”, starkt markerande att så här får det inte vara i fortsättningen. Det kanske inte blir sådana här situationer i fortsättningen heller.

Herr talman! Jag skall ta upp ett par av de saker som Kjell Mattsson här nämnde. Först då till hans fråga om den eventuella ersättningen till Vattenfall, för den händelse man kan lösa problemet med ersättningskraft. Frågan var ju inte riktad direkt till mig, men vi har som bekant i vår partimotion redovisat hur vi ser på det här problemet och hur det kan lösas. Det är alltså fråga om hur mycket ersättning Vattenfall skall ha för att släppa ifrån sig de realvärden som Sydkraft vill ha. Här har regeringen faktiskt möjlighet att ensidigt bestämma, eftersom Vattenfall har till uppgift att förvalta statens egendomar. Regeringen kan alltså bestämma att Vattenfall skall ha 0 kr. i ersättning. Vill man dock ge Vattenfall skälig ersättning för vad verket får ställa upp med i realvärden om Sölvbacka bevaras, så blir det i alla fall inte fråga om några 300 milj.kr. — det är bara skrämselpropaganda. Om man väljer att rädda Sölvbacka för framtiden, så kan det röra sig om uppskattningsvis 40 milj.kr. enligt de beräkningar som Åke Sundström har gjort. Nöjer man sig med något slags politisk kompromiss, så kan man komma ännu billigare undan. Nu är det ju väsentligt — det har Per Bergman också understrukit — att Trångfors AB har varit berett att träffa en uppgörelse om en total avveckling av planerna på ett kraftverk vid Sölvbackaströmmarna, om bolaget får ersättning i realvärden — dvs. ett annat kraftverk, en fallrätt eller leverans av ersättningskraft. Bolaget har däremot inte velat — det står att läsa i utredningen — på nuvarande stadium träffa en uppgörelse om ersättning i pengar. Klarare kan det egentligen inte sägas. Alla som påstår att Trångfors skall ha pengar far faktiskt med osanning. Trångfors vill inte ha pengar, och bolaget är inte ens berett att medverka till en sådan uppgörelse, om nu det som står i det material vi har till förfogande i den här frågan är riktigt. Sedan skulle jag mycket gärna vilja fråga Kjell Mattsson: Varpå grundar sig påståendena att det finns en stark opinion som — om jag fattade rätt — skulle sträcka sig över landet i dess helhet och finnas i den berörda bygden, bland den berörda befolkningen, för en full utbyggnad? Det får nog Kjell Mattsson försöka påvisa litet tydligare.
Herr talman! Min viktigaste fråga till Per Bergman var ju om reservationen skall tolkas på det sättet att man var beredd att betala totalinlösen, oavsett vilket belopp man kom fram till. Jag uppfattade hans svar så att det inte var någon tvekan — det var man alltså beredd att göra. När det gäller diskussionen om huruvida Trångfors AB är intresserat av att ta emot pengar eller realvärden, så tycks man här försöka inbilla sig att det är skillnad på pengar och realvärde. Ja, men inte som belopp. Antingen betalas Nr 27 det ut en viss mängd pengar, eller också måste staten ge ett realvärde som Onsdagen den avkastar ett visst belopp per år och som naturligtvis för staten är precis lika 19 november 1980 värdefullt som den mängd pengar det är fråga om. Det resonemang som man här fört är alltså helt omöjligt. Det viktiga är ju att Trångfors har fått en rätt, och bolaget skall alltså behålla den rätten. På tal om opinionen är det bara att konstatera — och det gjorde vi när vi hade att behandla Sölvbacka föregående gång — att man i kommunen har haft omröstningar. De har utfallit med olika resultat, men det har åtminstone visat sig att ungefär 50 90 av fullmäktigeledamöterna anser att man skall bygga ut fullt. Det finns naturligtvis också en opinion ute i landet för att man skall bygga ut — på samma sätt som det finns en klar opinion för att man över huvud taget inte skall bygga ut vid Sölvbacka. Vi har bara att konstatera att detta är verkligheten, Tore Claeson. Den här frågan är inte riktigt jämförbar med andra frågor. Jag tycker det är viktigt att erinra om att vi inte kan komma ifrån att vi har lämnat ett i laga ordning tillkommet tillstånd. Sedan må man tycka vad man vill om det beslutet. Då skulle vi egentligen, med hänsyn till de principer som Per Bergman och jag diskuterar, inrikta oss på att diskutera vattenkraftens fortsatta utbyggnad, alltså frågan om man skall skärpa bestämmelserna och undanta fler vattenfallssträckor från utbyggnad eller inte. Vad som ligger bakom socialdemokraternas reservation är kanske, utan att man säger det, att man i stället vill inrikta sig på att bygga ut ett stort område, nämligen Kalix älv. Ledamöter i civilutskottet har ju gått ut och sagt att det vore bättre att göra på det sättet, att det är det man eftersträvar, att en sådan utbyggnad egentligen är det socialdemokratiska alternativet och att mani det fallet inte skulle vara så känslig för opinioner. Jag kommer nu fram tillsamma bedömning som den jag gjorde i fjol höst, då vi också förde den här debatten, att detta är en taktisk uppläggning från socialdemokraternas sida och att man undviker att ge ordentliga besked om vad det är man verkligen vill gå med på.
Herr talman! Det sista borde Kjell Mattsson inte ha sagt. Kjell Mattsson har följt vår diskussion i utskottet från början till slut. Kalix älv nämndes aldrig, och vi hade den inte i tankarna — det kan jag försäkra herr Mattsson. Vi tog ställning till frågan om en eventuell utbyggnad av Kalixälven 1977. Det var en separat fråga, sedd i sitt sammanhang. Vi är bekymrade för att inte regeringen gör någonting för att få fram en samlad redovisning av var någonstans i det här landet vi skall ta ut elström ur vattenkraften, eftersom vi behöver 3 TWh eller vad det kan vara, för att trygga energibalansen. Men där sjabblar regeringen. Så som frågan väcktes i utskottet gällde den Sölvbacka och ingenting annat. Låt mig tillägga en sak som jag inte hann med i mitt förra inlägg. Kjell Mattsson trodde att det var uttryck för en socialdemokratisk åsikt att inte vilja tillgripa lagstiftning. Den saken har inte diskuterats bland socialdemo 173 krater. Frågan väcktes av en centerpartist, av kanslichefen i centerns partikansli. Då fick jag anledning att fundera, och jag kom fram till — med hänsyn dels till grundlagens bestämmelser, dels till vissa andra överväganden —att så kan man inte handla. Det skulle inte stämma överens med det sätt på vilket vi har handlat tidigare. Det vore att införa en ny praxis, som jag tycker är otillständig. Men jag har inte kontrollerat denna min åsikt med någon annan. Jag vill förklara det, så att ingen bland mina partivänner skall tro att detta är sanktionerat. Kjell Mattsson sade att allting kan förvandlas till pengar. Ja, i och för sig kan man hävda det, men inte i det här fallet, därför att man måste ha elström. Och elström kan man inte köpa var som helst. Man kan inte bygga ut ett vattenfall var som helst. Det bestämmer nämligen samhället över på olika sätt. Vad kraftbolaget vill ha är garantier för att kunna köpa elektrisk kraft eller utvinna sådan någonstans. I det sammanhanget är bolaget självfallet villigt att ta emot pengar. Men det är inte egentligen fråga om pengar utan om möjlighet för Trångfors AB att få el i den omfattning som bolaget går miste om genom att avstå från sin rätt. Det är det som frågan gäller.

Herr talman! Det resonemang som Per Bergman för om skillnaden mellan pengar och realvärden håller väl ändå inte. Landet får inte totalt sett mer el, därför att vi som realvärde överför leverans av ström från Vattenfall till Trångfors AB. Problemet i det här landet är inte brist på el. Tvärtom har vi gott om el. Av den anledningen sitter inte Sydkraft såsom ägare till Trångfors AB särskilt illa till. Jag tycker inte att den motiveringen håller. Vad jag trycker på är att det egentligen finns ett utredningsmaterial som hade kunnat medföra att man från socialdemokraternas sida hade preciserat sin ståndpunkt betydligt bättre än man gjort i reservationen. Det måste ju ändå finnas ett gemensamt intresse för oss alla att komma fram till ett slutligt avgörande i fråga om Sölvbackaströmmarna.
Herr talman! När det gäller frågan om opinionen skulle jag kunna säga mycket kortfattat till Kjell Mattsson: Prata exempelvis med Eivor Nilson, så får ni reda på hur det ligger till! Ungefär 99 76 av den berörda befolkningen där uppe är klart mot en utbyggnad och har med sina namnunderskrifter bekräftat detta. Sedan sade Kjell Mattsson att man måste beakta den risk man tar, om man följer reservationens linje — risken för en full utbyggnad av Sölvbackaströmmarna. Men skillnaden är egentligen bara marginell, därför att alla de väsentliga olägenheter i fråga om fiske och rekreation som följer med en utbyggnad får man även om man väljer det s.k. minimitappningsalternativet. Kjell Mattsson säger att vi inte står inför ett val av om vi skall bygga ut eller inte. Det argumentet användes förra året också. Jag förstår inte det. Det är precis det som den här debatten handlar om och som den här frågan i sak gäller. Utgångspunkten är ett idiotbeslut som folkpartiregeringen fattade. Vi måste försöka rätta till det och hitta utvägar för att klara oss ifrån en utbyggnad av Sölvbacka. Reservationen erbjuder en lösning som är realistisk mot bakgrund av de faktiska intressena hos dem som är inblandade. Den lösningen kommer att kunna genomföras i praktiken, om en majoritet av riksdagens ledamöter stöder reservationen och därmed också ger sin anslutning till motståndet mot en utbyggnad av Sölvbackaströmmarna.

Herr talman! När jag hörde på Per Bergman tänkte jag tillbaka på en stor debatt i riksdagen där vattenkraftsutbyggnaden diskuterades. Nancy Eriksson, som jag nu ser i kammaren lyssnande till debatten, diskuterade då frågan om Vindelälven skulle utbyggas eller inte — sakligt, engagerat, argumenterande för Vindelälvens bevarande. Det var en stor fråga vid det tillfället, och redan från första stund fördes debatten som en sakdebatt. I dag tycker jag att Per Bergman närmast ägnar sig åt att ironisera över utredningsmannens förslag och över regeringens förslag, utan att gå in i själva sakfrågan. Nu är frågan om en utbyggnad av Sölvbackaströmmarna och Vindelälvsfrågan inte i sig jämförbara storheter. När det gällde Vindelälven var det fråga om ett energitillskott på 3-4 TWh, om jag inte minns fel. I Sölvbacka är det fråga om ett energitillskott på 0,07 TWh. Jag nämner ändå detta, för att påminna om hur utbyggnadsfrågor av den här typen alltid har engagerat riksdagen. Jag skall försöka ta upp några principiella frågor i samband med debatten i dag. Jag vill då erinra om att frågor om vattenkraftsutbyggnad tagits upp vid olika tillfällen i samband med den fysiska riksplaneringen. Utredningar har tillsatts för att pröva planer på utbyggnad av huvudvattendragen med biflöden i norra Svealand och i Norrland — jag tänker då på de s.k. Sehlstedtska och Ekströmska utredningarna. Sedan dessa utredningar avlämnats föreslog regeringen genom en proposition 1977/78 riksdagen att godkänna nya riktlinjer för utnyttjande av vattenkraften i norra Svealand och Norrland. Riksdagen beslöt därefter att undanta vissa älvar och älvsträckor från vattenkraftsutbyggnad. Utbyggnader i övrigt skulle prövas i den ordning som är föreskriven i vattenlagen. Med stöd av bestämmelserna i vattenlagen 4 kap. 17§ förbehöll sig regeringen redan 1974 rätten att pröva tillåtligheten av en utbyggnad av Sölvbackaströmmarna. I de nya riktlinjer för vattenkraftens utnyttjande som antogs av riksdagen 1977 fanns Sölvbackaströmmarna inte med bland de älvsträckor som undantogs från utbyggnad. Folkpartiregeringen medgav i mars 1979 att tillstånd lämnades att bygga ut Sölvbackaströmmarna enligt ett av sökandebolaget modifierat förslag och där anlägga ett kraftverk. Beslutet grundades på den dispensregel som finns i 4 kap. 18§ tredje stycket i vattenlagen.

Folkpartiregeringens tillståndsbeslut har kritiserats från många håll. Jag vill inte gå in i den debatten, utan gör bara konstaterandet att beslutet har tillkommit i laga ordning. Endast i två fall hittills — beträffande övre Åseleälven år 1978 och Sölvbacka — har ett tillståndsbeslut grundats på dispensregeln om synnerlig betydelse. Regeln har sålunda tillämpats mycket restriktivt. Sedan riksdagens majoritet förra hösten begärt att regeringen skulle söka få till stånd en överenskommelse med Trångfors AB om att arbetena avbryts och bolaget avstår från sin rätt, uppdrog regeringen åt justitiekanslern att förhandla med bolaget. Riksdagen konstaterade samtidigt att Trångforsbolaget hade sin juridiska rätt att bygga ut Sölvbackaströmmarna. För att kunna ta ställning till de yrkanden som nu föreligger i Sölvbackaärendet måste man göra klart för sig hur det rättsliga läget ser ut. Jag vill därför redovisa min syn på detta. Ett lagakraftvunnet beslut om tillstånd till ett vattenföretag gäller i princip för all framtid. Bakom denna ordning ligger rättssäkerhetsskäl. Om ett vattenföretag skall komma till stånd, måste företagarna i rimlig mån vara tryggade mot senare ingripanden. Det tillstånd till utbyggnad av Sölvbackaströmmarna som regeringen lämnat Trångforsbolaget kan alltså inte återkallas eller upphävas. Bolaget kan däremot givetvis frivilligt gå med på att avstå från att utnyttja tillståndet eller — såsom förutsätts i minimitappningsalternativet — att utnyttja tillståndet bara i begränsad omfattning. Om regeringens förslag fälls och riksdagen i stället beslutar enligt den socialdemokratiska reservationen, är Trångforsbolaget inte längre bundet av någon överenskommelse med staten, utan kan omedelbart sätta i gång arbetena med att bygga ut strömmarna enligt det givna tillståndet. Det är oklart om det under sådana förhållanden går att träffa en uppgörelse med bolaget. Den som röstar på reservationen med avsikt att få till stånd en överenskommelse om att Sölvbackaströmmarna inte skall byggas ut, riskerar följaktligen att i stället medverka till en utbyggnad som i praktiken blir större än enligt det regeringsförslag som i dag diskuteras. I detta sammanhang vill jag vidare något belysa ersättningsfrågan. Av vissa inlägg i den allmänna debatten har jag fått intrycket att många tror att regeringen och riksdagen kan beräkna och fastställa en ersättning för inlösen av utbyggnadsrätten som är skälig och som Trångforsbolaget sedan har att acceptera. Hur behaglig denna tanke än är för statskassan, är den likafullt felaktig. Bolaget har rätten på sin sida och har därmed en mycket stark förhandlingsposition vid överläggningar om vilken ersättning som skall utgå för att bolaget skall avstå från utbyggnaden. Reservanterna nöjer sig på den punkten med konstaterandet att ersättningsbeloppet är ”med hänsyn till de Nr 27 uppnådda effekterna relativt högt”. Därmed menar jag att reservanterna i Onsdagen den princip har erkänt att beloppet sannolikt ligger inom de ramar som 19 november 1980 regeringen angivit. Enligt min mening är det av principiella skäl både betänkligt och beklagligt att ett enskilt tillståndsbeslut, som har meddelats av regeringen, i efterhand tas upp till omprövning på sätt som har skett med Sölvbackaärendet. Det minskar rättssäkerheten, och det är allvarligt nog, men det är enligt min mening ännu allvarligare att vad som har hänt minskar respekten för att i laga ordning fattade beslut skall efterkommas. Detta är en för vår demokrati grundläggande princip, som möjliggör att politiska beslut kan genomföras, även när besluten upplevs strida mot lokala intressen eller andra särintressen. Det är enligt min uppfattning en mycket farlig utveckling för vår demokrati, om respekten för regeringens eller riksdagens beslut skulle börja urholkas. Jag måste tillstå att jag är mycket förvånad över att socialdemokraterna inte bättre slår vakt om de demokratiska principer som här står på spel utan vill fortsätta att schackra med ett tillstånd som har lämnats Trångfors AB. Det lämpliga i att riksdagen beslutar om åtgärder för att förmå bolaget att avstå från sina rättigheter kan enligt min mening ifrågasättas också från konstitutionell synpunkt. Enligt 11 kap. 8 § regeringsformen får rättsskipningseller förvaltningsuppgift i princip inte fullgöras av riksdagen. Av den paragrafen följer att riksdagen inte kan fatta beslut i sådana rättsskipningsoch förvaltningsangelägenheter som enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, domstol eller annan myndighet. Riksdagen kan således inte upphäva, ändra eller fastställa ett beslut som regeringen har meddelat.

Enligt min mening kan det därför vara tveksamt om ett riksdagsbeslut enligt reservationen är förenligt med regeringsformen. Jag erkänner att beslutet om Sölvbacka givetvis kan diskuteras, men det finns också enligt min mening gränser för vad det får kosta att stoppa utbyggnaden. Miljövårdens statliga anslag 1979/80 uppgick till ca 370 milj.kr. Att staten tar på sig kostnader motsvarande ytterligare 220 milj.kr. utöver det belopp på 68 milj.kr. som minimitappningsalternativet skulle kosta staten går enligt min mening inte i dag att ekonomiskt motivera. Miljövården kräver resurser. Regeringen har gjort den bedömningen av den komplicerade verkligheten bakom Sölvbackaprojektet att det finns angelägnare behov att tillgodose än att betala vad det kostar att stoppa utbyggnaden helt. Regeringsförslaget är en godtagbar lösning på det problem riksdagen har att ta ställning till. Enligt regeringens uppfattning ger det material som 7 redovisas i propositionen en klar uppfattning om vad det innebär för staten om Sölvbackaprojektet helt avvecklas. Det framlagda materialet bör därför vara tillräckligt för att riksdagen nu skall kunna ta ställning till de alternativ som redovisas i propositionen. Socialdemokraterna i civilutskottet har reserverat sig mot majoritetens mening. Reservationen är enligt min mening opreciserad. Den allmänna skrivningen om att regeringen inte fullgjort det uppdrag riksdagen har gett vill jag tillbakavisa. Regeringens redogörelse visar klart vad de olika alternativen kostar. Hur man sedan fördelar kostnaderna budgetmässigt är en fråga som regeringen senare avser att besluta i. Ett avslag på propositionen utan att riksdagen tar ställning till vilket alternativ som skall väljas medför att stilleståndskostnaderna ökar, om en sådan uppgörelse nu kan nås. Riksdagen ger, om reservationen bifalls, ingen fullmakt för regeringen att ge fortsatta garantier för en sådan ersättning. Inte heller anvisas medel för stilleståndsersättning fram till nu. Detta visar hur ansvarslöst reservanterna hanterar hela denna fråga. Slutligen vill jag erinra om att riksdagen genom ett beslut 1977 undantog de fyra älvarna Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven samt flera mindre älvar eller delar av vattensystem från vattenkraftsutbyggnad. Senare har ytterligare undantag gjorts. Regeringen har vidare sagt nej till utbyggnad i några fall, bl.a. samtidigt som Sölvbackaärendet avgjordes. Genom alla dessa beslut har statsmakterna sagt nej till utbyggnad av vattendrag som skulle ha kunnat ge mer än 26 miljarder kWh per år i elproduktion. Man kan dessutom räkna med att ytterligare inneliggande och inkommande ansökningar kommer att avslås. Jag vågar därför säga att regeringen hanterat vattenkraftsutbyggnaden med all den varsamhet och omsorg som har förutsatts. Mot denna bakgrund är det svårförståeligt att socialdemokraterna nu är så opreciserade i sin reservation. Regeringen har redovisat tre alternativ, men ändå vill socialdemokraterna ha frågan tillbaka till regeringen. Jag måste därför ställa följande fråga: Är avsikten med reservationen att man inte vill bygga ut mer vattenkraft därför att vi redan har och för en lång tid framöver kommer att ha elöverskott i form av kärnkraftsel? Om det är så, vore det bra om reservanterna förklarade detta. Är reservationen å andra sidan ett uttryck för att socialdemokraterna inte vill bygga ut vattendrag av Sölvbackaströmmarnas storlek utan i stället vill bygga ut någon eller några av de stora, outbyggda älvarna, då borde socialdemokraterna säga det. Och om detta är andemeningen bakom reservationen, måste det betyda att den som röstar med reservationen även tar principiell ställning för utbyggnad av exempelvis Kalix älv.
Nr 27 Herr talman! Anders Dahlgrens anförande föranleder egentligen en lång Onsdagen den replik. Men det mesta av vad jag sade i mitt anförande utgör en replik på det 19 november 1980 av Anders Dahlgren sagda. Jag ber därför de intresserade som läser protokollet att gå tillbaka till mitt anförande, där de finner svar på en del av de frågeställningar som Anders Dahlgren här berörde. Anders Dahlgren var vänlig nog att säga att mitt anförande var ironiskt. Det var alltså viss kvalitet på det. Men enligt Anders Dahlgren var mitt anförande inte sakligt. Han jämförde denna debatt med Vindelälvsdebatten, som enligt honom var saklig. Anders Dahlgren berörde vad Nancy Eriksson då sade och fann anledning att göra den liknelsen. Men Anders Dahlgren är ute ett år för sent med sitt inlägg. I denna kammare förde vi för ett år sedan en sakdebatt i denna fråga. Då diskuterade vi Sölvbacka på samma sätt som vi diskuterade Vindelälven, som en sakfråga. Det hade varit bra om Anders Dahlgren då hade varit här, lagt sitt ord i debatten och talat för sin motion, som yrkade på att man inte skulle bygga ut Sölvbacka. Anders Dahlgren hade väckt en motion i denna fråga, men teg i debatten och röstade emot sin egen motion. Det är detta som är så upprörande, som innebär ett schackrande med idéer, tankar och ståndpunkter. Anders Dahlgrens anförande kommer alltså för sent. Jag sade i mitt anförande att vi för ett år sedan hade Sölvbacka i våra hjärtan. Nu har regeringen handlat, och nu utgår vi från det ställningstagande som vi i dag har att göra med hänsyn till det förhandlingsresultat som regeringen har kommit fram till. När det gäller Sölvbacka fattade riksdagen ett klart beslut, och jag vill på den punkten inte på nytt ta upp en diskussion. Jag vill gärna även säga några andra saker, medan tiden räcker till för det. Det vore beklämmande om Anders Dahlgren tror att Sölvbackaströmmarna kan byggas ut av Trångfors AB, om reservationen vinner. Anders Dahlgren vet att det inte är sant. Bolaget kommer inte att göra det. Även om det inte finns några formella handlingar som förbjuder en utbyggnad, så kommer en sådan inte att ske. Det hände ju inte förra gången. Trångfors AB avstod då från att bygga i avvaktan på diskussionen i riksdagen. Så känsligt är bolaget för vad som händer på detta område. Och jag är alldeles övertygad om att bolaget på den punkten inte uppträder på ett annorlunda sätt i dag. Trångfors AB har lärt ännu mer av denna frågas handläggning under den tid som har gått. Jag har ingen föreställning om det exakta belopp i pengar som det i detta fall kan vara fråga om. Men jag är helt på det klara med att Trångfors AB formellt sitter i ett förhandlingsläge som är mycket gott — och det har tyvärr blivit bättre efter denna diskussion. Bolaget kan ju begära vad det vill, eftersom det har en rättighet som vi vill överta. Man kan roa sig med att tekniskt räkna ut vad den är värd, men det är i sig ointressant. Jag är övertygad om att Trångfors är förhandlingsvilligt och kan tänka sig att byta den kraft som bolaget kan ta ut i Sölvbacka mot kraft som kan tas ut någon annanstans. Och det är ju tillräckligt i detta fall.

Herr talman!

Nu har det emellertid gjorts en reservation på denna punkt. Regeringen har tydligen inte godtagit dessa beräkningar, och det får man hälsa som ett första framsteg i detta sammanhang. Vi kan inte acceptera den uppskattning, som det ju handlar om, av kostnaderna för Sölvbackas räddning som Ingvar Gullnäs har gjort i sin utredning. Kostnaderna är orimligt höga. Ersättningen till Trångfors AB för nedlagda kostnader och annullering av kontrakt kan t.ex. inte godtas, med hänsyn till att den befintliga utrustningen kan användas på annat håll. Anders Dahlgren sade att respekten för regeringens och riksdagens beslut skulle bli mindre, om vi inte bygger ut Sölvbackaströmmarna. Jag tror faktiskt — och även Anders Dahlgren är nog medveten om det — att här om någonsin gäller att folk uppskattar de människor som ändrar sig efter att ha fattat ett beslut som av en majoritet av de människor som berörs uppfattas som galet. Respekten ökar i stället för dem som på detta sätt ändrar sitt ställningstagande. Låt mig sedan säga några ord beträffande det resonemang som förs om minimiavtappningen och de möjligheter den skulle ge oss att exempelvis bevara landskapsbilden. Vi vet att det i så fall skulle bli fråga om spegeldammar för att bevara landskapsbilden. De skulle bli någon sorts uppfödningsanstalter för gädda, som ju som bekant är öringens värsta fiende. En av landets få kvarvarande reproducerande utterstammar kommer att försvinna. Det här är förluster som inte ens nämns i utredningen, i propositionen eller i utskottsbetänkandet. Och somliga tycks anse att dessa saker är så löjligt små att de inte förtjänar att nämnas. I själva verket är ju både storöringsfisket och utterstammarna oersättliga värden som måste tas med i beräkningen och i denna bedömning.

Herr talman! Mina farhågor, som gjorde att jag t.o.m. påstod att den som röstar på reservationen röstar principiellt för en utbyggnad av Kalix älv, grundar sig på den socialdemokratiska ledamoten i civilutskottet Lars Henriksons uttalande i tidningarna denna vecka. Han säger — om han inte är felciterad— att anledningen till att man inte vill bygga ut Sölvbacka är att man vill göra en större utbyggnad i en stor älv. Om det är fel, borde det sägas här. Jag vill säga till Tore Claeson, att vad detta slutligen kommer att kosta exakt på kronan eller öret vet vi inte i dag. Det har i den allmänna debatten förekommit kritik mot Ingvar Gullnäs beräkningssätt. Jag har sett uppgifter om att det skulle kosta alltifrån 4 milj.kr. upp till 40 milj.kr., och Ingvar Gullnäs förslag är på nära 300 milj.kr. Så stor är spännvidden i den allmänna Nr 27 debatten. Men jag konstaterar att de socialdemokratiska reservanterna och Onsdagen den regeringen ligger ganska nära varandra i bedömningen av vad det slutligen 19 november 1980 kommer att kosta. Jag vill också säga till Tore Claeson, att för mig finns det ingen prestige i Sölvbackafrågan som sådan. Sölvbackabeslutet är inte min baby. Men i den uppkomna situationen, som vi nu befinner oss i, värjer jag mig för att bidra till att lägga ut 300 milj.kr. — det slutliga ersättningsbeloppet kommer att ligga däromkring — för att lösa in ett regeringsbeslut. De pengarna skulle jag ha mycket större nytta av på andra områden. De pengarna skulle kunna få mycket större effekter för andra miljövårdande åtgärder.
Herr talman! Jag undrar vad Anders Dahlgren tänkte på när han motionerade förra året. Sedan regeringen hade medgivit Trångfors AB att bygga ut så motionerade Anders Dahlgren om att bolaget inte skulle bygga ut. Fanns det ingen kalkyl bakom det förslaget? Är anledningen till att Anders Dahlgrens uppfattning nu har klarnat på den punkten att kostnaden har angivits till 300 milj.kr.? Det vore intressant att få svar på den frågan. Jag försäkrar Anders Dahlgren — han må tro mig på mitt ord — att i den diskussion som vi har fört inom civilutskottet och bland dess socialdemokrater i anledning av Sölvbacka, så har Kalix älv inte spelat någon roll. Det fattades ett beslut 1977, då vi tog ställning till en principfråga. Vi ville inte ta upp varenda bäck i landet — det kunde bli följden om man försökte genomföra energibalansen — utan vi menade att man i stället skulle ta en stor älv. Vi pekade på Kalix älv och sade att man där kunde undersöka förutsättningarna. Visade inte ”bygg ut”. Vi ville att man inte skulle undanta älven från utbyggnad, för att ha möjlighet att undersöka förutsättningarna. Det var ett beslut i just det läget. Sölvbacka är i en speciell, unik situation. Det är ett dumt beslut att förstöra en älv, som alla krafter vill hindra en utbyggnad av och som vi vill rädda. Det är en alldeles speciell fråga, och Anders Dahlgren måste kunna lita på att när jag nu säger detta bestämt för andra gången, så är det det som gäller.
Herr talman! Anders Dahlgren sade förut att om förslaget om utbyggnad fälls så är bolaget inte bundet av någon överenskommelse. Det föranleder mig naturligtvis att fråga Anders Dahlgren: Vad är det för slags överenskommelse som finns nu? För att vi nu skall stödja regeringens förslag viftar Anders Dahlgren med argumentet, att om vi röstar på reservationen är inte Trångfors AB bundet av en överenskommelse, och det kan kosta vad som helst. Då frågar jag igen: Vad är det för överenskommelse som Anders Dahlgren talar om, som ger några garantier i detta sammanhang? Är det den som han vill knyta till det s.k. minimitappningsalternativet, eller vad är det? 81 Sedan skulle jag vilja fråga: Hur vet Anders Dahlgren att det kommer att kosta 300 milj.kr. om det inte blir fråga om en utbyggnad? Vad grundar sig sådana beräkningar på? Är det vad Vattenfall har begärt för att medverka till en lösning? Nej, herr talman, jag tycker att man skall ta Anders Dahlgrens mer eller mindre förtäckta hotelse om hur det kan gå om man försöker bevara Sölvbacka strömmar för vad den är värd. Det finns alla realistiska möjligheter att med god vilja — och man brukar ofta tala om politisk vilja i sådana här sammanhang — fatta ett riktigt politiskt beslut. Med god vilja att förhandla och söka en överenskommelse under medverkan av vårt eget företag på detta område, Vattenfall, går det att lösa den här frågan. Det är min bestämda uppfattning.

Herr talman! Per Bergmans påpekande är riktigt — mitt namn finns på en motion som väcktes våren 1979 och som innebar att jag inte ville att Sölvbackaströmmarna skulle byggas ut. Jag vill gärna säga att det var ett misstag, och det visade jag också i voteringen efter behandlingen av den frågan. Motionen tillkom i skarven mellan det att folkpartiregeringen i mars månad hade tagit beslutet om Sölvbacka och att vi skrev den stora partimotionen om energipolitiken i samma månad. Det är bara att konstatera, att hade jag vid det tillfället varit medveten om att regeringen fattat ett beslut så hade jag inte satt mitt namn på den motionen. Jag tillåter mig inte att motionera för att upphäva sådana regeringsförslag. Det är inte tillämpligt med den arbetsordning och i den demokrati vi har. Självfallet tror jag på Per Bergmans ord. Vi känner varandra som riksdagsledamöter sedan länge, så det är helt självklart. Men försök förstå mitt problem! Jag känner också Lars Henrikson sedan länge — vi är bägge från Östergötland — och jag hade lika stor tilltro till hans ord. Det är mitt problem. Till Tore Claeson skulle jag vilja säga, att den överenskommelse som nu finns med Trångfors bygger på minimitappningsalternativet. Den bygger på att Trångfors först förklarade sig stå fast vid denna uppgörelse till början av november månad och därefter, i efterhandskontakter, tills riksdagsbeslutet nu i november är taget.

Herr talman! Eftersom jag har blivit apostroferad i den här debatten finner jag anledning att säga några få ord. Jag vill passa på tillfället att instämma i det som Per Bergman redan sagt i den här debatten som företrädare för oss socialdemokrater i civilutskottet. Jag vill också understryka och bekräfta det han har sagt, att Kalix älv inte har varit föremål för någon som helst debatt i civilutskottsgruppen från socialdemokraternas sida. Anledningen till att den här frågan har kommit att spela en viss roll är ett samtal som en journalist från Svenska Dagbladet hade med mig i förrgår kväll rörande Sölvbacka. Han ville veta vad socialdemokraterna avser med sin reservation till civilutskottets betänkande, och jag klargjorde för honom att vi önskar att regeringen fullföljer det uppdrag som riksdagen tidigare har givit regeringen. Den avledningsmanöver — jag vill nu beteckna det så — som Anders Dahlgren försökte sig på gör inte saken bättre för honom, såvitt jag kan se. Vår syn på utbyggnad av vattenkraften är inte något nytt påkommet, och det hoppas jag vi har gjort klart tidigare. F. ö. har också Per Bergman under debatten påpekat att vi helst ser att man bestämmer sig för ett fåtal utbyggnader i stället för att bygga ut på alltför många ställen. Men för att de sakerna skall bli klarlagda önskar vi att frågan ytterligare prövas så att vi kan fullfölja det beslut som folkomröstningen angett när det gäller ytterligare utbyggnad av vattenkraft. Det är precis det som jag har sagt till journalisten från Svenska Dagbladet, och ingenting annat. Jag grundar mitt ställningstagande och mitt besked därvidlag på det beslut som fattades redan 1977.
Herr talman! För ett ögonblick trodde jag att ordningen nu var återställd bland reservanterna. Efter Lars Henriksons anförande måste jag erkänna att jag fortfarande inte vet vad man vill med Kalix älv och de outbyggda älvarna.

Herr talman! Omröstningen i dag i detta ärende gäller icke ett förslag om misstroendeförklaring mot regeringen Fälldin. Jag har för ett par veckor sedan av djupaste övertygelse röstat för Thorbjörn Fälldin. Voteringen i dag gäller icke en fråga som är partiskiljande till sin natur. Jag röstar inte för socialism. Jag röstar för de värden som just regeringspartierna står för. Mitt ställningstagande till utbyggnaden av Sölvbackaströmmarna motiveras av att det aktuella läget inte kräver just denna energi — de utbyggda strömmarna skulle helt nyttjade kunna leverera 0,05 TWh. Det har sitt värde, men det skall ställas mot att det nu finns en opinion mot detta ingrepp. Vad är det som har skett under vår generation? Det väldiga utbyggandet av vattenkraft har varit nödvändigt, men nu har vi i Sverige bestämt oss för andra energikällor under det närmaste årtiondet. Och innan det årtiondet är slut kan nya upptäckter, forskning och teknisk utveckling ha gjort det mesta av dagens vishet till något antikverat— även kärnkraften. Det kanske blir som om vi skulle använda slaga när skördetröskan finns. Jag tror på nya framsteg och nya energikällor. Rolf Edberg skrev för något år sedan om Sölvbackaströmmarna i tidningen Arbetet: ”Det är svårt att tänka sig en större politisk klantighet än den som utvecklats kring de skummande och fiskrika Sölvbackaströmmarna vid Storsjö kapell i Härjedalen. Befolkningen i dalen, som lever tillsammans med strömmarna, sa upprört nej. Vattendomstolen, som inte brukar vara någon miljöaktivist utan i regel dömer till kraftföretagens fördel på basis av en föråldrad lagstiftning, sa klart nej. Vetenskapsakademien har bestämt motsatt sig att några av de kvarvarande från miljösynpunkt värdefulla vattenfallen och strömmarna, som var för sig ger föga kraft, byggs ut.” Och vad får då en bygd där vattenkraften byggs ut? Vad innebar den orörda älven för oss som bodde vid Ume älv den gången den skulle byggas ut? Kanske jag vågar läsa en liten dikt som talar om att när man tänker på hembygden, även när man har flyttat därifrån, är det framför allt, innerst och djupast, älven och forsarna som man tänker på. Dikten heter En orgelton bredvid. Den lyder: ”Det låg av halm och hed ett sus kring dig i bondbyns frid, men alltid fanns det vattubrus, en orgelton bredvid! Det mörka dånet utan slut, den ljuva orons svall om allt som levt och dött förut och allt som komma skall. I forsarna, där älven rann med vita vågors skum, bestört du alltid fann Det var en mörknande koral, en evig orgelton om något utan namn och tal i vidden bortom mon.” Vad fick vi efteråt? Vi fick inte billigare ström, vi fick inte utbyggda vägar. Vi fick i vissa fall dyrare energi än andra bygder. För 1000 kr. och en mjölsäck sålde bonden Fredrik på Näset en gång Fjällforsen i Ume älv. Det var en bra affär — det svarar kanske mot 100 000 kr. i dag. Forsen hade en fallhöjd på 24 meter och den var full av fisk där laxen vände. Vi klandrar honom inte — han levde i en annan tid. Men vad fick bygden när forsen omsider byggdes ut? Vad får Sölvbacka i dag? För min del är jag principiellt emot vidare ingrepp av det här slaget. De är ekologiskt oförsvarbara. Fisken kan inte räddas i Sölvbacka — fiskeriinten Nr 27 denten i nedre norra distriktet har sagt det. Allt som lever, från bakterier till Onsdagen den däggdjur, i älv och älvdal hotas. Uttern är redan nämnd. 19 november 1980 Och sedan människorna! Vi har samerna. Jag känner dem sedan mina unga dagar. Vi har ingen hedrande historia i Sverige när det gäller samerna.I = Sölvbackaströmen inlaga talar samerna om att effekterna av en utbyggnad sammantaget blir — marna förlust av renbetesmark, särskilt det värdefulla älvdalsbetet, försvårad eller omöjliggjord bevakning av byagränser, förlust av tekniska anläggningar, försvårade flyttningsförhållanden samt härigenom uppkommet merarbete. Jag har talat med Nikolaus Stenberg, SSR:s ordförande, en god vän, och jag har talat med andra. I motsats till somliga som har ringt mig tror jag på dessa människor. Vi har en etnisk minoritet som vi tar hänsyn till. Jag har skrivit en bok om vad som hände i Nasafjäll 1635-1655. Vi bör inte upprepa de misstagen. Sedan har vi Storsjö kapell — med skövlade skogar kring sig och en dämd sjö. Hur skulle vi med behållen heder i dag kunna trampa på den åsikt som de som bor där har? Ekonomiskt anser jag att det är tveksamt redan nu huruvida en utbyggnad bär sig. Mycket snabbt kan det bli en förlustinvestering. Det finns en rubrik i Svenska Dagbladet den 9 november: ”Omistliga älvar”. Artikeln är skriven av Bengt Hamdahl, justitiekanslern som är ordförande i Svenska naturskyddsföreningen. Det står överst: ”Det är inte försvarbart att föröda det sista av en svensk naturtyp för att försöka lösa decenniets ekonomiska problem. Vattenkraftutbyggnad innebär en nästan total omformning av landskapsbilden.” Jag vet att det är sant. Jag kan understryka allt som står här, men för tidens skull läser jag det inte. Ta gärna fram tidningen från den 9 november och läs vad Hamdahl skriver! Det är fråga om omistliga älvar. 35 terawattimmar har Curt Nicolin sagt att vi kan få om vi tar allt, rubb och stubb: Kalix älv, Vindelälven, Torne älv. Och Industriförbundet har talat likadant. Gör arbetarpartiet det också? Jag trodde inte att de var samma andas barn. Men det är möjligt att de suger sin näring vid samma ammas bröst — amman materialism. Skulle man bygga ut Kalixälven vore det ett nidingsdåd. Jag var nyss där med glesbygdsdelegationen, uppe i Muodoslompolo, Kalixfors och Junosuando. Vet ni hur landskapet ser ut där? Det finns inga källsjöar! Det vore ett nidingsdåd att göra en utbyggnad. Går Palme ut med det förslaget kommer Thorbjörn Fälldin att få större marginaler i kammaren än han har i dag. Thorbjörn Fälldin är säkert ett bättre värn om det mjuka, det livsnödvändiga än den som går ut och säger att Kalix älv skall ofredas. Och så: Går jag då emot min regering? Förebråelser, anonyma brev, öppna angrepp! Formellt: ja — mot en proposition. Men jag kommer inte att gå emot förslaget om Bromma. En serie olyckliga omständigheter har lett till att en proposition lagts fram trots att den aldrig bort läggas fram. Men en majoritet av väljarna i de tre 85 partierna är förvisso medveten därom. Det stämmer inte med program, med motioner förr, med löften och med våra idéer. Mitt partis program från i fjol säger om den inhemska energiproduktionen: ”En fortsatt utbyggnad är möjlig. Stor återhållsamhet måste emellertid iakttagas. Vårt lands oreglerade vattendrag och älvsträckor representerar oersättliga miljövärden.” Och så säger vi nej till utbyggnad av de fyra älvarna. Och på s. 8 i programmet står det: ”Statens grundläggande uppgift är att värna den frihet och den trygghet som samhällsgemenskapen förutsätter. -— Därmed blir demokratin också någonting mycket större och mycket mer krävande än bara en princip om majoritetsbeslut. Det innebär en förpliktelse att säkra den enskilde individens grundläggande frioch rättigheter och att slå vakt om hennes integritet och privatliv. ——-- Den förutsätter att ingen makt i samhället, inte ens demokratiskt grundade statsmakter, får bli så stark att den kan förkväva individernas frihet och samhällslivets mångfald.” Majoritetsbeslut, stod det. Är de möjliga i fallet Sölvbacka? Min statsminister kommer från Ådalen, landet som är Guds verk ”då han både log och vredgades” — det var Pelle Molin som sade det. Pelle Molin — Thorbjörn Fälldin — det rimmar! Thorbjörn Fälldin står för det gröna landet, för det fria folket. Och Eric Enlund, förenad med mig genom mångårig och djup vänskap, såg i fjol som statsråd först på planen att landet skulle ta ytterligare terawattimmar —3, 4 och kanske 5 — från vattenfallen. Han hade då för bråttom, tycker jag. Men han och hans liberala parti står ändå djupast för friheten, eller hur? Låt fler forma friheten! Jag ser oupphörligen den devisen. Och i annonserna finns en serie vinklar med, som för tanken till fåglar, till albatrossen eller till silvertärnan, som flyttar från pol till pol. Låt fler forma framtiden! Låt samerna göra det! Låt Storsjö kapell göra det! För ett kvartssekel sedan begynte jag aktivt arbeta inom mitt parti. En av anledningarna, den kanske avgörande, var partiets idéprogram: Framtid i frihet! Den enskildes röst, de små grupperna mot kollektivet! Jag såg enpartistaten som någonting ohyggligt, som ett system som dödar det personliga. Jag såg kommunismens fasor ute i världen. Jag började arbeta inom dåvarande högern.

Det kan bli förkrossande verkligheter. Och då säger man att jag går emot min regering, emot mitt parti. Thorbjörn Fälldin står för kamomillängen, för uttervattnen, och för morgondagens människor och deras möjlighet att andas. Jag kommer inte att föra vidare polemik i dag — jag är för liten till det. Men jag skall fortsätta att strida för bevarade älvar. Detta är för mig en svår stund. Ingen kan i ett sådant läge undgå tanken: Jag klarar det inte. Men ett vet jag: En människa som sviker sin övertygelse, som flyr provet, som går ”udenom” liksom Peer Gynt, som dödar samvetet, hon är förlorad.

Herr talman! När riksdagen debatterade Sölvbackaproblematiken i november förra året inriktade jag mig i mina anföranden på att i första hand belysa de statsrättsliga sidorna av ärendet. Jag var och är fortfarande övertygad om att det var fel att riksdagen gick in och försökte korrigera eller undanröja det av regeringen fattade beslutet. Civilutskottet konstaterade också i sitt betänkande att frågan om företagets tillåtlighet slutgiltigt avgjorts och att varken ett riksdagens uttalande eller ett beslut om ändrade riktlinjer i den fysiska riksplaneringen kunde påverka beslutet i tillåtlighetsfrågan. Trots detta fattade en majoritet i riksdagen beslut om att regeringen skulle få i uppdrag att försöka förhandla tillbaka tidigare givet tillstånd. Regeringen har nu fullföljt riksdagens uppdrag och förordat det s.k. minimitappningsalternativet. Av det 15-tal borgerliga ledamöter som förra året röstade med socialdemokraterna har tydligen samtliga utom Tore Nilsson blivit övertygade om att det är den rimligaste och bästa lösningen som nu har presenterats. Tore Nilsson har alltså en annan uppfattning än de övriga borgerliga ledamöterna. Jag skulle vilja fråga Tore Nilsson om det ändå inte påverkat honom på något sätt att övriga ledamöter från regeringspartierna nu godtar den lösning som regeringen presenterar. Tror han inte att deras engagemang kan vara lika starkt som hans? Har inte även de plågats och vägt fördelarna och nackdelarna i detta svåra ärende? Jag tänker t.ex. på Eivor Nilson, som kommer från det här området och känner frågan i hela dess vidd. Hon har naturligtvis utomordentligt noggrant prövat den nya situation som vi nu befinner oss i. Jag skulle också vilja fråga Tore Nilsson om han har funderat över socialdemokraternas egentliga bevekelsegrunder för sitt agerande. Herr talman! Bergs kommun, där Sölvbacka ligger, är en av landets fattigaste kommuner. Arbetsmarknadssituationen är prekär. En utbyggnad av Sölvbacka skulle ge många arbeten på byggnadssidan liksom på maskin-, tillverkningsoch montageområdena — under fjolårets debatt nämndes 75 arbeten under två år. Dessutom skulle ungefär 15 tjänstemän få arbete. Men det skulle naturligtvis under den här tiden också ge arbete till andra företag i bygden. För en liten kommun är det trots allt inte oväsentligt att få ett sådant här tillskott på arbetsmarknaden. Enligt regeringens beslut skall bolaget dessutom betala 2 milj.kr. till länsstyrelsen för åtgärder som främjar näringslivet i Bergs kommun. Vidare har regeringen beslutat att bolaget skall betala ytterligare 2 milj.kr. för utveckling av turism och för fritidsåtgärder och fiskevårdande åtgärder. Om reservanterna vinner omröstningen här i kammaren, går alltså kommunen miste om den här hjälpen på arbetsmarknadssidan, och det är oklart hur man kommer att lösa de problem som finns i Bergs kommun. Eftersom utskottets ordförande och jordbruksministern tidigare har gått igenom ärendet noggrant ber jag, herr talman, att få avsluta anförandet med att yrka bifall till civilutskottets hemställan.

Herr talman! Från fjällen mot Bottenviken rinner våra norrländska älvar. Många av oss norrlänningar har ett liv som är starkt förbundet med älven och forsen. Även om man kan fundera en hel del med anledning av det anförande som Tore Nilsson höll, bekräftar hans anförande att så är fallet. Vid älven hade vi våra båtar, där fiskade vi, där badade vi och där hade vi kanske vårt arbete under en bråd flottningssäsong. Innan det var ordnat med vattenledning där hemma, hämtade vi vårt vatten i älven och gjorde våra storbyk vid dess strand. Älven blev en del av vårt liv, men också en stimulans för vår fantasi. Den bidrog kanske att forma vårt kynne. Storsjöbornas kamp är lätt att förstå för en norrlänning. Men det kom en tid med dynamit och grävskopor. Forsarna tystnade och ersattes av turbinernas monotona dån. Visst behöver vi vattenkraft, men inget län är så väl exploaterat som Jämtlands län då det gäller vattenkraft. Samtidigt är knappast något län så svagt industrialiserat. Det finns alltså inget direkt samband mellan exploatering av vattenkraft och varaktig sysselsättning i en bygd. Vi har givit våra forsar, vi har givit våra skogar, men mycket litet är återgäldat. Nu vill exploatörerna också ”glufsa i sig” de sista bitarna av älvsträckorna. Ingenting skall bli kvar — det är tydligen målet. Nu reser sig ortsbefolkningen till motvärn, och bakom sig har den majoriteten av Jämtlands folk. Det pågår sedan länge en kamp för att rädda inlandet i Norrland. I dag går fronten i den kampen vid Sölvbacka — hit men inte längre. Utredaren Gullnäs har framhållit fördelarna med sitt minimitappningsalternativ. Han påstår att fisket bevaras i stort sett oförändrat. Eftersom vattenrinningen sensommaren 1980 motsvarade det tappningsalternativet har man undersökt förhållandena. Och det har visat sig att strömfisket Nr 27 kommer att totalförstöras på grund av för liten vattenföring. Lekmöjlighe Onsdagen den terna spolieras och öringrommen dör vid bottenfrysning, som sker vid denna 19 november 1980 låga vattenavtappning vintertid. Gullnäs säger vidare att landskapsbilden, de levande forsarna, bevaras. Vi — Sölvbackaströmkan konstatera att forsarna försvinner helt. Älvens bredd gör att vattnet fördelat kommer att rinna mellan stora stenblock och ha ett maximidjup på ca 20 cm. Utredaren talar vidare om ett antal nya arbetstillfällen, som skulle skapas i bygden. Jag har, herr talman, själv varit med och jobbat på olika sätt i kommuner och i andra sammanhang i områden där man kraftigt har byggt ut forsarna. Men just dessa områden har märkligt nog drabbats hårdast av avfolkning och arbetslöshet. Jag kan ta Strömsunds kommun som exempel. Där har man byggt ut praktiskt taget all exploaterbar fallhöjd, men där förlorade man inom loppet av några decennier 20 000 invånare. Det skulle jag också vilja framhålla för Rolf Dahlberg, när han försöker illustrera fördelarna med utbyggnaden och säger att det skulle skapas så många nya jobb. Sedan detta med energitillgången. Andra har före mig bekräftat att mycket litet fås — mot bakgrund av den förstörelse av totalmiljön som man uppnår. Och här är det verkligen fråga om att bevara en chans för en landsända som har svårt att finna alternativ — en chans att utveckla sig på basis av rekreationsverksamhet. Denna bygd skulle kunna utveckla sig till en lunga för hela Sveriges folk, ja, varför inte för hela Nordeuropas folk, genom att den ges möjlighet till exploatering av turism och rekreation.

Sådana saker får inte underskattas i debatten. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Folket i bygden runt Storsjön i västra Härjedalen går i detta ögonblick i en andlös spänning. Om en liten stund skall mycket av deras framtida förutsättningar att leva kvar i sin bygd avgöras i denna kammare. Befolkningens utkomstmöjligheter i bygden har sedan urminnes tider varit småbruk och skogsarbete. Under senare år har turismen som inkomstkälla vuxit sig allt starkare. En stor lockelse för turisterna i dessa områden har varit och är än så länge fisket i Sölvbacka strömmar. Låt oss titta på bygdebefolkningens framtida utkomstmöjligheter. Om småjordbrukets lönsamhet i fjällområdena behöver jag knappast orda. Alla vet vilken dålig lönsamhet det ger. I skogen tar maskinerna alltmer över arbetstillfällena. Dessutom är skogarna i dessa områden till stor del tömda på 89 sina innehav. Avverkningsmöjligheterna för de närmaste decennierna är små. Förutsättningarna att lokalisera industrier till västra Härjedalen är nästan obefintliga. Kvar står endast möjligheterna att satsa på turismen. Men en grundförutsättning för att dessa satsningar skall lyckas är att Sölvbacka strömmar med sitt goda fiske bevaras som en turistattraktion. Byggs strömmarna ut har storsjöborna i stort sett bara kvar en nästan uttömd älvfåra och vindpiskade kalhyggen — kalhyggen som i och för sig en gång i framtiden kommer att ge rika skogar, men det ligger ca en mansålder fram i tiden. Herr talman! Folket i bygden älskar sina strömmar omkring Sölvbacka — strömmar som på grund av sin skönhet och sina fiskebiologiska värden och som en grundförutsättning för ortsbefolkningens utkomstmöjligheter har mycket stora bevarandevärden. Riksdagen bör därför respektera dessa eljest så anspråkslösa människors krav på att få behålla sina strömmar i nuvarande skick. Herr talman! Centerpartiets turer omkring Sölvbackas utbyggnad är som turernai en pariserpolka. Nu skyller man dessa turer på respekten för fattade beslut. Men lyssna då! Folkpartiregeringen beslöt den 8 mars 1979 att ge Trångfors AB tillstånd att bygga ut strömmarna. 21 dagar därefter skrev 20 ledande centerpartister med bl.a. Thorbjörn Fälldin, Karin Söder och Anders Dahlgren i en partimotion att man borde effektivisera redan utbyggd vattenkraft för att kunna undanta projekt från utbyggnad där det finns starka motstående intressen. Om Sölvbacka skrev man: ”Ett sådant exempel är utan tvekan Sölvbacka med sitt välbesökta fritidsfiskevatten av riksintresse. Älvsträckan är dessutom ett viktigt komplement för turismen i området. Vattendomstolen har för sin del gått emot en utbyggnad. De förändringar som senare gjorts utgör ingen avgörande förbättring ur fiskeoch natursynpunkt. Därför bör riksdagen uttala att en utbyggnad av Sölvbacka inte bör komma till stånd.” Låt mig här skjuta in att det utbyggnadsförslag som centerpartisterna tillsammans med Övriga partier i den borgerliga regeringen nu förelägger riksdagen är direkt förödande ur fiskeoch natursynpunkt. Jordbruksministern har här nyss gjort avbön med förklaringen att han inte visste vad han skrev under. Låt mig då fråga: Finns det ingen centerpartist som vet vilka motioner han skriver under? Den 17 maj samma år skrev centerpartisten Elvy Olsson som första ledamot på en fempartimotion med krav att Sölvbacka strömmar skulle bevaras outbyggda. I ett tal i Östhammar på fredagen i förra veckan uttalade centerns kanslichef i riksdagen, Göte Ekström: ”Det finns inget förslag i riksdagen att bevara Sölvbackaströmmarna. Socialdemokraterna försöker med en stor bluff mot svensk miljöopinion.” Att vi socialdemokrater nu fullföljer det krav som bl.a. centerpartisterna med statsministern i spetsen själva har ställt, det betraktas av centerpartisten Göte Ekström som en stor bluff. Jag bara ställer frågan: Vem är den store bluffaren? Ett smakprov till finns i Östersunds-Posten den 24 november 1979. Stina Eliasson, centerpartisten, skrev i en debattartikel angående riksdagens beslut om strömmarnas bevarande bl.a.: ”Bolagets uppträdande i detta hänseende är nonchalant och klandervärt. Det visar brist på normalt samhällsansvar.” Hon avsåg då att bolaget använt sig av sin lagliga rätt och påbörjat förberedelsearbetena för utbyggnad. Det var samma Stina Eliasson som tre dagar tidigare hade röstat utbyggnad från bolagets sida. Hon fortsatte att skylla ifrån sig och sade vidare: ”Utan tvekan bär folkpartiregeringen skulden till det felaktiga beslutet om Sölvbackaströmmarna.” Själv ville hon inte vara med om att rätta till det. Hur kluven får man vara? Herr talman! Vi socialdemokrater har varit noga med att både för miljögrupper och för bygdens befolkning understryka att förutsättningarna för att bevara strömmarna är att man genom förhandlingar med Trångfors AB kan komma överens om att bolaget avstår från sin rätt till utbyggnad. Vi har inte lurat någon. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande.

Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande innehåller många olika frågor, som har det gemensamt att de berör grundlagarna. Flera vpkmotioner behandlas också. Jag skall ta upp frågan om statsformen, som behandlas i motion 263. Andra företrädare för vpk kommer att behandla Konstitutionsutskottet säger sig inte ha funnit anledning att frångå sin tidigare intagna ståndpunkt till kravet på införande av republik. Därmed anser sig tydligen utskottets ledamöter befriade från att föra en diskussion i sakfrågan. Om man tror sig kunna komma förbi en viktig demokratisk fråga så enkelt, då tar man fel. Jag kan försäkra konstitutionsutskottet och kammarens ledamöter om att vpk kommer att se till att debatten om avskaffandet av monarkin hålls vid liv. Vi har vid flera tillfällen utvecklat vår syn på monarkins oförenlighet med demokratin. Monarkin är en kvarleva från en svunnen tid. Hur kan ni från Övriga partier exempelvis försvara ett system där statschefens ämbete är ärftligt? På vilka andra områden i samhället skulle ni kunna tänka er ett sådant system? Vad säger de ledamöter som har monarkins avskaffande inskrivna i sina partiprogram? Vad säger socialdemokraterna om sitt sätt att förvalta arbetarrörelsens traditioner? I motion 263 har vi påpekat att det finns de som i ord påstår sig vara republikaner men som inte vill stå för denna principiella inställning i praktisk handling. Monarkin är av stor betydelse för Sveriges överklass. Den är ett viktigt medel för överklassens ideologiska dominans. Med hjälp av monarkin sprider den överhetsfjäsk, falska föreställningar och synsätt som strider mot demokratiska strävanden. De som påstår sig vara republikaner eller som säger sig vilja bekämpa klassorättvisorna men som inte vågar ta strid mot monarkin motverkar sina egna uttalade åsikter. De accepterar den odemokratiska bördsrätten. De accepterar ett system som möjliggör användandet av statschefen i en ideologisk fördumningspropaganda, som strider mot demokrati och jämlikhet. Detta kommer ni aldrig förbi.

Vad anser övriga partier? Försöken att bagatellisera monarkins betydelse är falska, även om kungens formella politiska uppgifter minskats. Monarkin har varit och är alltjämt av stort politiskt och ideologiskt värde för överklassen. Därför backas monarkin upp i propagandan. Därför måste också arbetarrörelsen och övriga demokratiska krafter fortsätta kampen för monarkins avskaffan Vpk haridenna motion, liksom många gånger tidigare, framlagt förslag till Onsdagen den erforderliga grundlagsändringar. Dessa går bl.a. ut på att successionsord 19 november 1980 ningen utmönstras ur grundlagarna och att riksdagens talman skall vara rikets statschef. Härigenom framhäves att statschefen skall vara en del av de = Vissa grundlagsdemokratiskt valda institutionerna. Inte ens för de representativa uppgifter — frågor na behövs monarkin. Riksdagens talman kan på ett naturligt sätt handha dessa. I årets motion har vi också aktualiserat frågan om användningen av det nuvarande kungliga slottet i Stockholm. Som bekant har kungafamiljen funnit att miljön är bättre vid Drottningholms slott än i Stockholm med dess trafikoch avgasproblem. Dessa problem drabbar ju hårt barnen i Stockholms innerstad, men tyvärr har inte alla möjligheten att välja en bättre miljö. De får i stället slåss mot den dåliga miljön. Vad kan man då använda slottet i Stockholm till? De delar av slottet som inte av kulturhistoriska eller andra skäl bör bevaras i nuvarande skick kan ges en alternativ användning. Vi har pekat på sådana användningsområden som kulturcentrum för folkrörelse och arbetarrörelse med museum för arbetarrörelsens historia, konstgalleri för konst som speglar arbetslivet och arbetarrörelsen etc. Vi har i motionen föreslagit att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag med denna innebörd. Konstitutionsutskottet omnämner detta i sitt referat av motionen, men bemödar sig inte ens om att behandla kravet, vilket måste anses som anmärkningsvärt. Även om konstitutionsutskottets ledamöter inte anser att monarkin bör avskaffas, så borde det förhållandet att kungafamiljen avser att stadigvarande vistas på Drottningholms slott ha föranlett viss tankeverksamhet i fråga om Stockholms slotts användning. Så är dock inte fallet av betänkandet att döma. Det är beklagligt. Det är angelägna frågor som tagits upp i vpk-motionen om statsskicket. Utskottet vill inte föra någon debatt om dem. Det lär dock inte vara möjligt att komma ifrån problemen så lättvindigt. Utskottet yrkar avslag på motionen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motion 263.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna återkommer år efter år med en motion om republik, en motion som varje år röner samma öde: den avslås av en stor majoritet i kammaren. Den väcker inte heller särskilt stor uppmärksamhet utanför det här huset. I en tidigare debatt med Nils Berndtson framhöll jag att det inte fanns något folkligt tryck i den här frågan. Det år som gått sedan Nils Berndtson och jag hade det senaste meningsutbytet har mig veterligen inte medfört någon förändring härvidlag. 93 Luften har nog för överskådlig tid gått ur kravet på republik. Den överväldigande majoriteten av svenska folket vill ha monarkin kvar. Det är alldeles uppenbart. När vi för något år sedan utvidgade successionen till att omfatta även kvinnor, så mottogs det med gillande av den stora allmänheten. Vpk motsatte sig den moderniseringen. När nu Nils Berndtson ånyo berörde successionsordningen, framhöll han att den på vissa punkter är ålderdomlig. Om vpk kommer med förslag till ytterligare ändring och modernisering av successior. 'rdningen, så får vi väl överväga de förslagen i utskottet. Om mr; + menar att det är demokrati att följa en stor folkmening i en fråga, så är muuarkin demokratiskt grundad. Men inte heller ur strikt teoretisk demokratisk synpunkt är invändningarna mot monarkin längre särskilt lödiga. Monarken utövar enligt vår författning inte någon politisk makt. Monarkin är enbart representativ och markerar det historiska sambandet bakåt i tiden. Med den ordningen är de allra flesta i det här landet uppenbarligen helt till freds. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Bertil Fiskesjö säger att det inte finns något tryck för införande av republik i Sverige. Sedan förstår jag honom så, att han menar att det då också är förenligt med demokratin att inte ändra på successionsordningen och grundlagen. Bertil Fiskesjö är med andra ord så demokratisk att han vill konservera en odemokratisk kvarleva — det är nämligen logiken i det hela. Jag har i mitt anförande ställt följande fråga, som han ännu inte har besvarat: Är det förenligt med demokratin och med vår grundlag att bevara monarkin, som ändå är en kvarleva från en förgången tid — och som utnyttjas i odemokratiska syften? När herr Fiskesjö saknar trycket för ändring på detta område, så kan det kanske också bero på de starka krafter som försöker glorifiera monarkin och på den propaganda som drivs kring kungahuset. I en debatt för några år sedan har jag utförligt redovisat exempel på hur vissa tidningar varje vecka året runt innehåller förskönande och falska reportage om kungahuset och dess roll. Jag vill fråga om herr Fiskesjö någonsin har funderat över syftet med denna verksamhet. Tror Bertil Fiskesjö att det kan vara att stimulera kampen för jämlikhet och demokrati? Eller tror han möjligen att det kan vara tvärtom? Ta en funderare på den saken, och jag tror att ni skall finna att monarkin inte alls är så obetydlig som ni gör gällande — och som herr Fiskesjö också nu antydde. Tvärtom är det mycket medvetna syften bakom denna propaganda för kungahuset, syften som icke är förenliga med de demokratiska strävandena.

Herr talman! Jag tog i mitt förra anförande upp demokrati i två avseenden: dels undrade jag hur det var med stödet i folkmeningen till frågan om monarki, dels berörde jag monarkin från vad man kan kalla mer demokratisk-teoretisk och principiell utgångspunkt. Vad gäller stödet i folkmeningen kan man naturligtvis tänka sig att man hade en folkomröstning i monarkifrågan. Om en sådan folkomröstning, som jag tror, gav det resultatet — det visar alla opinionsundersökningar att den skulle göra — att en överväldigande del av svenska folket vill ha monarkin kvar, skulle då Nils Berndtson framhärda i uppfattningen att det var odemokratiskt att bibehålla monarkin? Det är klart att det ur strikt teoretisk synvinkel finns invändningar mot monarkin — det kan man inte förneka. Men vad jag sade i mitt anförande var att dessa invändningar inte längre är särskilt lödiga. Med det menar jag att de inte är av den karaktären att de ger anledning till sådana drastiska förändringar som avskaffandet av monarkin. Om det hade gällt en monark med omfattande författningsmässiga politiska befogenheter hade naturligtvis situationen varit en annan. Sedan återkommer Nils Berndtson till veckopressen och dess behandling av monarkin. Den saken kan man naturligtvis ha många synpunkter på. Man kan ha många synpunkter på veckopressens behandling avs.k. kändisar över huvud taget, men man får också komma ihåg att en målsättning för veckopressen är att överleva och att helst öka sina upplagor. Det är en ambition som alla tidningsoch tidskriftsutgivare har. Man kan naturligtvis tolka det stora inslaget i veckopressen av reportage kring monarkin på det sättet att många människor gillar att läsa sådana reportage.
Herr talman! Om man skulle genomföra en folkomröstning på det material som presenteras om kungahuset i de tidningar jag har hänvisat till tror jag att monarkisterna möjligen skulle kunna nå vissa resultat. Men om inte minst de partier som säger sig vilja införa republik i Sverige går ut med en saklig upplysning till människorna om att monarkin icke är förenlig med vårt statsskick, skulle resultatet bli ett helt annat. Jag vill också till Bertil Fiskesjö säga vad jag sade i en debatt häromåret, att vi ju genomförde betydande grundlagsändringar i slutet på 1960-talet och början på 1970-talet utan att ha genomfört någon folkomröstning. Varför skulle vi då ha folkomröstning just i den här frågan? De vidtagna grundlagsändringarna kom till stånd därför att man ansåg att grundlagen var föråldrad och borde anpassas till vår moderna tid. Men när det gäller statsskicket vill man slå vakt om en kvarleva från en tid ännu längre tillbaka än 1809, då den gamla grundlagen antogs. Det här stämmer inte, Bertil Fiskesjö! Ert agerande innebär att ni ytterligare konserverar denna odemokratiska kvarleva, medan vpk:s årligen återkommande motioner håller debatten vid liv. Och vi kommer att se till att den hålls vid liv. Ett ärftligt ämbete kan icke vara förenligt med en demokrati.